Herr talman! Det är i dag två månader sedan officiellt inleddes i Bryssel. Det känns därför angeläget att i Riksdagen få redovisa det aktuella förhandlingsläget och informera om det förhandlingsarbete som förestår under den närmaste tiden. februari, då jag hade tillfälle att inför EG:s medlemsländer redovisa de svenska förhandlingsmålsättningarna, har två formella möten ägt rum på ställföreträdarnivå, dvs. mellan den svenska chefsförhandlaren Frank Belfrage och ordföranden i de permanenta representanternas kommitté på EG-sidan: den danska ambassdören Gunnar Riberholdt. Därutöver har en rad expertmöten ägt rum i kommissionen i syfte att granska EG:s regelverk inom olika förhandlingsområden. Denna tekniska genomgång, som är nödvändig för att man skall kunna identifiera de problem och behov av förhandlingslösningar som kan aktualiseras, utgör underlag för själva förhandlingarna, vilka äger rum med EG:s medlemsstater inom ramen för den regeringskonferens som har upprättats för ändamålet. Den tekniska genomgången av regelverket, som sker tillsammans med de andra tre kandidatländerna: Finland, Norge och Österrike, pågår sedan februari på mycket bred front. Den täcker åtskilliga sakområden, t.ex. jordbruk, handelspolitik och de fyra friheterna. Tack vare EES-förhandlingarna har vi en god uppfattning om stora delar av EG:s regelverk, något som i hög grad underlättar och påskyndar den tekniska granskningen. Detta omfattande expertarbete, där flera departement och myndigheter är engagerade, kommer att pågå fram till sommaren. Av vad som hittills har framgått av dessa expertsamtal vågar jag säga att det inte har uppstått några oväntade svårigheter. Herr talman! I förhandlingarna ingår totalt 29 delområden, eller kapitel, varav 3 faller under det s.k. Maastrichtfördraget -- fördraget om en europeisk union. Det är utrikes och säkerhetspolitiken, den ekonomiska och monetära unionen och den s.k. tredje pelaren, nämligen inrikes och judiciellt samarbete. I samband med det andra ställföreträdarmötet den 12 mars kunde vi nå överenskommelse med EG-sidan om att föra ett antal kapitel inom regelverket åt sidan såsom i princip oproblematiska. Det gäller 8 områden som har behandlats ingående under EES förhandlingarna och som vi därför mycket väl känner till. Det gäller: I sammanhanget gjorde vi emellertid ett generellt förbehåll för den tekniska genomgången av de aktuella rättsakterna, som eventuellt kunde komma att visa att det i enstaka fall finns oväntade svårigheter. Vi gjorde också två specifika reservationer, dels gällande förvärv av fritidsfastigheter, dels gällande det s.k. tredje livförsäkringsdirektivet. Det sistnämnda rör sig om försäkringsbolagens successiva nedtrappning av innehavet av bostadsobligationer i livförsäkringsbolagens portföljer, där vi har begärt en längre övergångsperiod. Vid ställföreträdarmötet redovisas i övrigt de svenska förhandlingsmålsättningarna avseende regionalpolitiken, inkl. stödet till jordbruket i Norrland och i vissa områden i söder, samt handelspolitiken. Inom dessa områden tog vi tillfället i akt att med utgångspunkt i öppningsanförandet den 1 februari utveckla den svenska synen samt målsättningarna. Syftet var att söka vinna förståelse för våra särskilda förhållanden samt att indikera framkomliga vägar för att hitta tänkbara lösningar. På det regionalpolitiska området redovisade vi således glesbygdsförhållandena i Sverige och argumenterade för nödvändigheten att bibehålla vår nationella regionalpolitik, för deltagande i EG:s strukturprogram med en för oss tillfredsställande indelning av landet i det s.k. NUTS-systemet, liksom fortsatt stöd till bl.a. Vi erinrade också om att vårt mål på jordbruksområdet är att medverka fullt ut i den gemensamma jordbrukspolitiken fr.o.m. inträdet i Beträffande tullunionen och handelspolitiken välkomnade EG-sidan beskedet att Sverige är inställt på fullt deltagande fr.o.m. inträdet som medlem. Detta är som bekant en förutsättning för att vi skall kunna bli delaktiga i den gränslösa inre marknaden utan begränsningar för svenska företag. De frågor som togs upp -- och där vi söker särlösningar -- avsåg framför allt frihandelsavtalen med de baltiska staterna och den svenska målsättningen att slå vakt om frihandeln också på tekoområdet inom EG utan begränsning av importen från utomstående länder. Generellt förmedlade EG-sidan förståelse för den svenska Baltikumpolitiken medan man beträffande våra frihandelsambitioner på tekoområdet gav uttryck för en återhållsam inställning. Förhandlingarna kommer att fortsätta. Sammanfattningsvis kan konstateras att ställföreträdarmötet innebar ett klart steg framåt i förhandlingsprocessen -- vad gäller såväl den formella avprickningen av regelverket som behandlingen av de förhandlingsområden som togs upp under mötet. Vi räknar med att kunna föra förhandlingsprocessen ytterligare ett gott stycke framåt i samband med nästa ställföreträdarmöte, som beräknas äga rum under andra hälften av april, samt vid vårt nästa ministermöte, som vi hoppas kommer att äga rum den 10 maj. Av de 29 förhandlingsområdena står nu närmast i tur -- förutom handelspolitiken -- varuhandeln, miljö, konsumentskydd, konkurrensregler, transportpolitik, industripolitik samt bistånd. Flertalet av dessa områden är oproblematiska, dock ej de miljörelaterade frågorna på varuområdet, där vår utgångspunkt är -- som framhölls i vårt öppningsanförande den 1 februari -- att den högsta tillämpade ambitionsnivån skall gälla och vi följaktligen vill slå vakt om de lösningar som erhållits i EES-avtalet. Det är ännu för tidigt att säga om samtliga dessa viktiga områden kommer att kunna klaras av redan vid de förhandlingsmöten som nu är inplanerade, men vår förhoppning är att ytterligare ett antal områden -- utöver de åtta redan nämnda -- skall kunna föras åt sidan såsom i princip oproblematiska under perioden fram till och vid nästa ministermöte. På ytterligare några områden, bland dem Euratom, jordbruk och budget, fortsätter det interna förberedelsearbetet med utgångspunkt i de förhandlingskrav som formulerades den 1 februari och med sikte på att få fram erforderligt underlag för en precisering av våra förhandlingspositioner. Ambitionen är att lägga fast förhandlingspositioner på alla Romfördragsrelaterade områden inom den närmaste månaden. Från svensk sida är vi naturligtvis angelägna om att påskynda förhandlingsprocessen med hänsyn till den tidsplan som både vi, övriga kandidatländer och EG har ställt upp för förhandlingarna och som ju ytterst tar sikte på medlemskap år 1995. Vårt eget arbete inriktas på detta, men vi är naturligtvis också beroende av motsidan. Vi hoppas att också EG-sidan nu får sin förhandlingsorganisation slutligt på plats. Det är vidare angeläget att också EG-sidan snabbt formulerar sina förhandlingspositioner så att realförhandlingar kan inledas över ett så brett fält som möjligt. Den alltjämt pågående ratificeringen av Maastrichtfördraget, EG-kommissionens organisation i förhandlingarna och viss kvardröjande tveksamhet till utvidgningen i vissa medlemsländer kan ha inneburit en viss fördröjning i förhandlingsarbetet. Jag hyser dock goda förhoppningar om att tempot skall kunna höjas i förhandlingsarbetet, så att vi före sommaruppehållet skall ha klarat av väsentliga delar av de ekonomiska samarbetsområdena enligt I detta sammanhang vill jag uttrycka min tillfredsställelse över att Norge inom några dagar officiellt inleder sina medlemskapsförhandlingar. Som andra företrädare för regeringen liksom jag själv har framfört många gånger, är det ett starkt svenskt intresse att de nordiska länderna kan göra sällskap in i den Europeiska gemenskapen.

Herr talman! Jag tackar handelsministern för den redovisning vi fått. Innebörden är att under de två månader som gått sedan Ulf Dinkelspiel läste upp inledningsanförandet till förhandlingen har inga egentliga förhandlingar förts. Det har varit tekniska samtal, och man har lagt undan oproblematiska områden. Nu anger Ulf Dinkelspiel att regeringen inom en månad avser att precisera förhandlingspositioner. Om det alls skall vara möjligt att nå de målsättningar regeringen tidigare har talat om, att under det danska ordförandeskapet redovisa dellösningar på dessa områden, är det nu mycket bråttom såvitt jag förstår. Ännu i dag fortsätter regeringen sin interna beredning mellan departementen omkring två så viktiga områden som regionalpolitiken, med nya regionala kriterier, och jordbrukspolitiken, med frågan om på vilket sätt stödet till Norrland skall förhandlas. Därför är det för oss i oppositionen också angeläget att få veta: När avser regeringen att avsluta den interna beredningsprocessen mellan departementen så att vi kan komma i reell dialog med regeringen om dessa förhandlingspositioner? Om positionerna skall vara färdiga inom en månad är det hög tid att vi får sådana besked nu.
Herr talman! På flertalet av de områden som jag nämnde tidigare är det inte så att vi inte redovisat våra förhandlingspositioner, utan det är så att EG sidan -- som i sin tur måste formulera sina förhandlingspositioner -- inte har gjort det. Vi formulerar våra förhandligspositioner. Sedan skall EG-sidan ta ställning till dem på handelspolitikområdet, miljöområdet och liknande. Våra grundläggande krav finns fastlagda redan i öppningsdeklarationen från den 1 februari. Först när EG-sidan i sin tur har formulerat sina förhandlingspositioner kan realförhandlingar inledas på dessa olika områden. Det är alltså en dubbelsidig process. Det är riktigt som Mats Hellström säger, att vi på vissa områden inte har preciserat våra förhandlingspositioner. Mats Hellström nämnde dessa områden: regionalpolitiken, jordbruket och Euratom. Skälet till detta är att vårt förhandlingskrav på det regionalpolitiska området är att vi skall få utrymme för att föra den nuvarande regionalpolitiken. Diskussionerna med EG syftar nu till att klarlägga om så kan bli fallet, om utrymme finns inom EG:s nuvarande regler eller om undantag aktualiseras på någon punkt. Först när vi har fått klarläggande om detta kan vi formulera en förhandlingsposition på den punkten. Den andra delen av regionalpolitiken, nämligen möjligheten att få återflöde från EG:s olika fonder, är i sin tur beroende av vilka kriterier EG kommer att fastlägga i fråga om detta. Den diskussionen pågår för närvarande inom EG. Detsamma gäller jordbruksområdet. Det är framför allt Norrlandsjordbruket som är aktuellt i sammanhanget. Det går direkt in i regionalpolitiken. Vi är alltså icke i läge att just nu kunna formulera våra förhandlingspositioner. Det tredje området är Euratom där vi söker klarläggande i vad mån våra nuvarande regler är förenliga med EG:s. I ljuset av svaret på detta skall vi formulera våra förhandlingspositioner. Min ambition är, som jag sade, att flertalet förhandlingspositioner i den mån de inte redan preciserats tillräckligt skall kunna läggas fast under den kommande månaden.
Herr talman! Det framgår av vad Ulf Dinkelspiel säger att förhandlingsrytmen är sådan att kandidatlandet anger yrkanden om vad man vill ha, som särregler, undantag och liknande. Då svarar Jordbrukspolitiken är en central fråga. Såvitt jag förstår har man ännu inte inom regeringen klarat ut om jordbrukspolitiken när det gäller Norrland skall förhandlas som en jordbrukspolitisk fråga eller om stödformerna skall dras in i den regionalpolitiska förhandlingen. Det är ett avgörande steg vilket man väljer, också för regionalpolitiken självt. Då handlar det också, som Ulf Dinkelspiel säger, om de kriterier EG i nästa steg kan vara beredd att ställa upp för sina stöd. Vi skulle då inte fortsätta med vårt eget, utan få del av EG:s stöd. Vilken väg man här väljer har stor betydelse för både tidsplanen och innehållet för befolkningen i Norrland. Därför vill jag återigen uppmana regeringen att så skyndsamt som möjligt delge oppositionen vilken väg man tänker sig, så att vi kan komma i en dialog med er på den punkten.
Herr talman! Den beskrivning som Mats Hellström ger är alldeles riktig. Det har varit en förberedande diskussion med EG-delegationen i denna fråga. Vår förhoppning är att precisera våra förhandlingspositioner på jordbruksområdet inom de allra närmaste veckorna.
Herr talman! Enligt pressuppgifter lär företrädare i Sverige för ett av EG:s medlemsländer, nämligen Spanien, ha uttalat att de förhandlingskrav som framförts från svensk sida är väl omfattande, och att detta kan komma att fördröja förhandlingsprocessen. Det hela skulle bli enklare och smidigare om Sverige tonade ned sina krav. Jag tror att det är mycket viktigt att klargöra att ett bra förhandlingresultat för oss är viktigare än tidtabellen. Jag skulle vilja ha en kommentar från statsrådet på den här punkten. Vad är Sveriges strategi om vi möter den typen av reaktioner?
Herr talman! Det är riktigt att Spanien och för övrigt en hel del andra EG-länder har kritiserat våra förhandlingskrav och allmänt menat att vi på flera punkter driver våra krav för långt. Det är också alldeles klart att hade vi velat ha en förhandling utan några reaktioner från EG:s sida, skulle vi inte ha formulerat några förhandlingskrav. Nu har vi gjort en avvägning av vad som är de grundläggande svenska intressen som vi vill slå vakt om i förhandlingarna. Dessa intressen kommer vi att slåss för i förhandlingarna. Det innebär att vi får räkna med att motsidan kommer att kritisera. Vi kommer säkerligen att möta en hel del svårigheter. I slutändan kan det bli frågan om ett givande och tagande som i varje förhandling. Men för oss är det avgörande att vi får ett bra avtal som kan godkännas av svenska folket i en folkomröstning. Därför står sakfrågorna, inte tidsplanen, nu i fokus.

Herr talman! Gång på gång har från olika håll understrukits vikten av största möjliga öppenhet om EG-förhandingarna. EG-kommissionen har ställt ett antal frågor till den svenska regeringen, vilka också har besvarats. Däremot har regeringen med hänvisning till 2 kap. 1 § i sekretesslagen hemligstämplat dessa frågor. Inte heller riksdagens EG-delegation har fått ta del av frågorna. Min första fråga är: När avser regeringen att för riksdagen eller för EG delegationen redovisa de frågor som EG kommissionen har ställt? nu rullar på i avvaktan på EES-avtalet, fattas dessa beslut och förordningar i en annan beredningsprocess än vad som är avsett i EES avtalet. Då är det kanske inte rimligt att fatta det svenska beslutet om dessa förordningar och direktiv på det sätt som EES-avtalet föreskriver utan att de underställs Sveriges riksdag. Min andra fråga är därför: Hur avser regeringen att hantera den s.k. skarv-acquis?
Herr talman! På den första frågan är svaret att frågorna liksom svaren har översänts till EG delegationen. Dessutom är de tillgängliga för offentligheten. Bengt Hurtig är alltså välkommen att ta del av dem omedelbart efter detta möte, i den mån han inte har sett dem tidigare, vilket jag förstår att han inte har gjort. skarv-acquis, dvs. rättsakter, förordningar och direktiv som är tänkta att ingå i EES-samarbetet men som har tillkommit efter att vi undertecknade avtalet, kommer att behandlas först när EES avtalet har trätt i kraft. Givetvis följer vi mycket noggrant utvecklingen på dessa områden för att se i vad mån svenska problem kan komma att uppstå, och vi delger på olika vägar våra synpunkter. Men de måste beslutas i vanlig parlamentarisk ordning, dvs. att de i den gemensamma EES-kommittén i första hand beslutas från den dagen avtalet träder i kraft, eller omedelbart därefter. I den mån de sedan är av den karaktären att de skall föreläggas riksdagen, kommer de att i sedvanlig ordning föreläggas riksdagen för beslut.
Herr talman! Min fråga gäller Maastrichtfördraget. Är det som står i fördraget bara skissartade utkast till vad som kan komma att ske eller är det ett avtal som Sverige måste ställa upp på? Jag vet att Danmark har fått vissa undantag efter sitt nej i folkomröstningen, men som jag uppfattar det kan detta inte gälla för Sverige. Jag vill gärna ha bekräftat eller avfärdat om Maastrichtfördraget i sin helhet gäller Sverige, eller om vi kommer att kunna ändra på något i det?
Herr talman! När det gäller Maastrichtavtalet är den svenska regeringens inställning, stödd av riksdagen, att Sverige skall förhandla om deltagande i Maastrichtfördraget, dvs. fördraget om europeisk union, så snart detta har godkänts av EG:s medlemsländer. Jag vill inte utesluta att diskussionerna kan påbörjas innan fördraget har godkänts av de två återstående medlemmarna, Danmark och Storbritannien, vilka ännu inte har godkänt fördraget. Men när det väl blir aktuellt kommer detta avtal att bli del av den svenska förhandlingen. När det gäller det materiella innehållet i Maastrichtfördraget om europeisk union, anger det på en del områden precisa bestämmelser och på andra områden riktlinjer. Dessa kommer i samma mån att vara bindande för Sveriges del som för övriga länders del. De danska undantagen är icke -- jag upprepar icke -- tillämpliga på andra medlemsländer eller för den delen kandidatländerna. Vad vi från svensk sida eftersträvar är att på ett antal områden, som i första hand rör Romfördraget och enhetsakten, finna särlösningar, övergångsarrangemang och tillämpningar som tar hänsyn till svenska intressen. Dessa kommer att bli en del i den svenska överenskommelsen med EG, men varje land har sina separata avtal och överenskommelser med EG vad gäller avsteg från de grundläggande rättsakterna.
Herr talman! Jag har också en fråga som gäller den s.k. skarv-acquis. Det isländska alltinget har av isländska UD presenterats en kommenterad lista över de förordningar och direktiv som kan bli aktuella om EES-avtalet kommer att gälla. Jag vet att det i Norge också finns ett stort intresse av att få del av aktuella rättsakter. Vill statsrådet, i den öppenhet som statsrådet säger sig företräda, för Sveriges riksdag presentera en lista över de direktiv och förordningar som vi kan komma att få ta ställning till om vi accepterar EES-avtalet? Det vore bra om detta kunde göras i sådan tid att vi hinner reflektera över denna innan vi tar ställning till den förnyade prövningen av EES-avtalet.
Herr talman! Svaret på den frågan är självfallet ja. Det har successivt redovisats vilka rättsakter som kan komma att aktualiseras. Den slutliga avstämningen kan naturligtvis inte göras förrän vi vet när avtalet träder i kraft. Då kommer vi att tillsammans med EG upprätta en definitiv lista. Men vi har en mycket god bild av situationen och dagsläget. Den har löpande delgivits EG delegationen, och den finns också tillgänglig för andra.
Herr talman! Statsrådet inledde med att säga att det är precis två månader sedan förhandlingarna inleddes. Jag erinrade mig då bilden av den svenska förhandlingsdelegationen som enbart bestod av män. Kommer kvinnor att vara med och representera Sverige i förhandlingarna? I vilken utsträckning kommer kvinnorna i så fall att vara med?
Herr talman! Svaret på den direkta frågan är ja. Kvinnor kommer inte bara att delta, utan de deltar i den svenska förhandlingsdelegationen. Jag kan inte svara på frågan hur proportionerna är. Omförhandlingarna av EES-avtalet leddes närmast under vår chefsförhandlare Frank Belfrage av Hon intar samma centrala roll i de nuvarande förhandlingarna. Men frågan om den exakta fördelningen i delegationen, som består av flera hundra personer, kan jag inte svara på.
Herr talman! Jag vet inte, statsrådet Dinkelspiel, om jag hörde fel när jag lyssnade till statsrådets inledning, men man kunde konstatera att det var problem när det gällde att bära med sig övergångsbestämmelserna från EES-avtalet på miljöområdet. Jag vill fråga om parterna har känt på varandra på detta område. Det är oerhört väsentligt att vi just klarar ut detta. En del är ju omförhandlingspunkter medan en annan är kanske mer definitiva. Jag skulle vilja ha en kommentar till om ni har kommit någon vart, och i så fall vari de värsta problemen ligger. Jag vill också ställa en detaljfråga, som några av oss har mött när vi har rest i landet i EG delegationssammanhang. Den gäller lastbilarnas längd. Vad görs i den frågan?
Herr talman! På den första frågan gäller att vår ambition, på några undantag när, då övergångslösningarna slutar gälla 1995, är att överföra särlösningar och övergångsarrangemang -- jag kan ta miste på om det är något undantag -- till ett framtida avtal om medlemskap. Vi har preciserat våra förhandlingskrav på flera punkter. I andra delar kommer vi att göra detta. Det är naturligtvis alltid ett problem i den meningen att det blir en ny förhandlingsfråga. Jag vågar inte värdera möjligheten att få igenom detta, eftersom EG-sidan ännu inte har formulerat sitt motbud på de olika punkterna. Det är trots allt bara åtta veckor sedan förhandlarna för första gången möttes. Det tar viss tid för tolv länder att formulera en uppfattning. Men låt mig säga så mycket som att vi anser att vi har mycket torrt på fötterna i denna fråga, vilket gör att vi bör ha en mycket god förhandlingsposition. Herr talman! När det gäller 24-meters lastbilar skall vi slåss för att få behålla dem i Sverige. Vi är väl medvetena om problemen. Det finns ännu ingen EG-bestämmelse, vilket gör att frågan inte har tagits upp i förhandlingarna.
Herr talman! Den sista frågan här i dag gällde just lastbilarna. Vid de besök som EG-delegationen gör i olika län för att informera sig om länets synpunkter på målen för förhandlingarna, är det en fråga som återkommer med väldigt stor regelbundenhet. Det gäller oron för att vi i Sverige inte skall få fortsätta att köra med lastbilar som är 24 meter långa, eftersom EG icke ännu har ett beslut men ett förslag med innebörden att högsta tillåtna längden på lastbilar skulle vara 18 meter. Detta skulle kunna få betydande konsekvenser inte bara ekonomiskt, utan också för miljön i Sverige. Hur ligger denna fråga till? När tas den upp i förhandlingarna? Det har inte fattats något beslut i EG. Följaktligen finns inget direktiv att hantera. Samtidigt är vi medvetna om att denna oro finns. Kan statsrådet ge det lugnande beskedet att vi inte i detta avseende behöver riskera några förändringar när det gäller längden på de svenska lastfordonen?
Herr talman! Jag är glad för att Hadar Cars tog upp denna fråga. Därmed får jag tillfälle att utveckla mitt svar till Berit Löfstedt. Sakläget är det att intill för två månader sedan hade vi av den dåvarande kommissionsledamoten van Miert klara uttalanden av innebörden att man inte avser att gå vidare med tankarna på en harmonisering av bestämmelserna så, att alla lastbilar skall vara mindre än 18 meter långa. Nu vet vi att man diskuterar detta internt inom kommissionen. Något förslag har ännu inte antagits. Det finns alltså inga EG-beslut på det här området. Vi har på olika sätt, kommunikationsministern, jag själv och många medarbetare till oss, framfört våra mycket starka reservationer mot en bestämmelse av den här karaktären. En begränsning av lastbilslängden till 18 meter skulle, som Hadar Cars påpekade, få mycket allvarliga återverkningar för framför allt skogsindustrin. Vår förhoppning i första hand är -- jag vill inte utesluta det -- att man inte kommer att gå vidare med ett sådant förslag från kommissionens sida. Skulle man göra det och det utvecklades till ett gemensamt EG-förslag, måste vi utverka ett undantag på denna punkt för svensk del. Förslagen kommer i formell mening inte upp i förhandlingar förrän det föreligger en gemensam EG bestämmelse på detta område. Vår förhoppning är att vi skall kunna mota Olle i grind. Om han slinker in, skall vi se till att hantera detta i förhandlingarna.

Herr talman! Kulturministerns anförande är väl inte mycket att kommentera. Jag vill bara göra några klarlägganden. Vi har alltså fått vänta ett år i onödan på denna utredning. De komplikationer som nu är föremål för diskussion hade inte behövt uppstå, om regeringen omedelbart hade följt riksdagens beslut. Jag konstaterar att kulturministern från talarstolen inte säger ett ord om att hon tänker obstruera emot riksdagsbeslutet. Eftersom jag är en vänlig själ, i motsats till en gammal räv, tolkar jag detta så att kulturministern inte tänker obstruera när det gäller riksdagsbeslutet. I den speciella mission som kulturministern har riktat till Ny demokrati har man påstått att jag har springer omkring och lurar människor. Det är inte sant. Så är det inte. Utskottsmajoriteten skriver följande: ''För att utredningarna skall kunna arbeta effektivt bör de vara av begränsad storlek. Den parlamentariska representationen i varje utredning bör inte överstiga sex personer. Då det gäller valet av partiföreträdare förordar utskottet att -- sammantaget -- samtliga i riksdagen företrädda partier ges representation i utredningarna, varvid hänsyn bör tas till mandatfördelningen i riksdagen. Utskottet förutsätter att samråd sker med riksdagspartierna om fördelningen mellan partierna av ledamöter i de tre parlamentariska utredningarna.'' Om det är 18 platser som skall fördelas innebär det att Moderaterna får fyra, kanske t.o.m. fem, platser och Socialdemokraterna åtta. Socialdemokraterna och Moderaterna kan, med denna skrivning, ge en hygglig representation för de mindre partierna. Dit räknar jag också Folkpartiet -- det är väl nu ett ännu mindre parti enligt opinionssiffrorna. Nu har vi sett en ny sida hos Birgit Friggebo, vilket gläder mig. När jag ser henne närma sig Simon Liliedahl är det närmast så att hon -- i stället för att jämföras med räv -- spinner som en kelsjuk katt. Det är en egenskap som vi hittills inte sett så ofta från kulturministerns sida. Jag hoppas att vi får se det fler gånger.

Herr talman! Det finns ännu inte något riksdagsbeslut, så det finns ingenting att följa eller obstruera emot.

Det är inte så. Ny demokrati har inte den basen att det kan få så många ledamöter med tanke på den begränsning som anges, att det skall vara 18 ledamöter, högst sex ledamöter i varje. Däremot kommer Socialdemokraterna att se till att bli väl representerade för att det skall vara exakt proportionalitet. Jag kan inte dra någon annan slutsats än den att Ny demokrati, för att få tillfredsställt önskemålet om att få utreda kulturturismen som man ganska ofta återkommer till, gått med på skrivningen om hur sammansättningen i utredningarna borde vara. Då har jag upplyst Ny demokrati om att det i utredningsuppdraget inom ramen för den stora parlamentariska utredningen ingår att göra särskilda studier vad avser kulturen som tillväxtfaktor, där ju turismen är en mycket stor del. Det får man förmodligen fortare fram om man gör det inom ramen för den stora utredningen än om man skulle tillsätta en ny parlamentarisk utredning med nya direktiv, nya ledamöter och nytt sekretariat. Dessutom står det att utredningen i så fall skall genomföras under april månad, vilket innebär en hel månad till av förseningar. Jag kan medge att direktiven inte kommit så särskilt snabbt, men å andra sidan har de prisats från hela kulturbranschen. Innehållet i direktiven är mycket väl avvägt. Det är inte så att man tidigt får in breda parlamentariska synpunkter, om man genomför parlamentariska utredningar av allt detta. Det var vad Åke Gustavsson sade i sitt tidigare inlägg. Det gäller bara Socialdemokraterna, som kommer att delta i samtliga utredningar. De kommer att få sköta sin samordning. De andra partierna blir inte representerade överallt. Då är det viktigt att man kan göra sammanvägningar vid ett och samma tillfälle i den stora parlamentariska utredningen. Det finns ännu inget riksdagsbeslut. Min förhoppning är fortfarande att nydemokraterna skall inse att de kanske förletts under diskussionerna med Socialdemokraterna.
Herr talman! Hälften prutar Birgit Friggebo genast. Förut beskylldes jag för att ha lurat Ny demokrati, nu har Ny demokrati kanske förletts i detta sammanhang. Jag skall inte än en gång citera ur utskottets betänkande, för allt står att läsa där. Jag har också antytt att Socialdemokraterna är beredda att avstå från någon plats för att få proportionalitet. Detta säger jag till protokollet från talarstolen, och det har jag sagt också i andra sammanhang. Jag är glad över att kulturministern nu säger att det inte finns något riksdagsbeslut som det finns anledning att obstruera emot. God morgon och välkommen i diskussionen om detta, kan man möjligen säga. I förra veckan fick kulturministern en bakläxa av utskottet, som bl.a. ansåg att de av henne tillsatta utredningarna om Riksteatern och museiverksamheten bör vara parlamentariska, vilket Birgit Friggebo inte tänker bry sig om. Då sade Birgit Friggebo: ''Det ser jag ingen anledning till. Utredningarna är redan tillsatta. Regeringen bestämmer själv hur den bereder sina ärenden.'' Där kan man se hur den parlamentariska praxisen är. Nu tonar Birgit Friggebo ner detta. Det tycker jag är alldeles utmärkt. Birgit Friggebo försöker göra en affär av det hela och säger att Socialdemokraterna har förhandlat med Ny demokrati, som därmed har blivit lurat. Jag har en mycket enkel -- det är möjligt att Birgit Friggebo anser den vara primitiv -- uppfattning om hur man skall behandla företrädare för politiska partier. Jag har nämligen den uppfattningen att de politiska partier som finns i riksdagen är valda av svenska folket och också skall behandlas utifrån detta. Därmed innebär det att man skall kunna vara öppen mot alla partier, t.o.m. mot Folkpartiet och kulturministern själv.

Herr talman! Jag är litet förvånad över att Åke Gustavsson är så störd av att jag påpekar att det finns en överenskommelse mellan Ny demokrati och Socialdemokraterna, att man har förhandlat i utskottet. Jag betraktar det som en normal verksamhet att utskottets ledamöter från olika partier ibland kommer överens om olika saker. Men Åke Gustavsson är tydligen väldigt störd av detta faktum. Jag kan inte förstå annat än att Ny demokrati har vilseletts, eftersom den beskrivning som ges av vad som skall hända inte kan uppnås. Ny demokrati kommer inte att bli representerat överallt. Nu antyder Åke Gustavsson att han är beredd att gå ifrån sin skrivning i utskottet och ge några platser till Ny demokrati. Det finns liksom ingen gräns för Åke Gustavssons strävan efter att vara centralpersonen, domdera och bestämma exakt hur saker och ting skall gå till. Åke Gustavsson känner väl till fördelningen mellan parlamentet och regeringen när det gäller beredning av regeringsärenden. Jag tycker att utskottsminoriteten i sina skrivningar på ett mycket förtjänstfullt sätt har beskrivit vad socialdemokratiska regeringar tidigare har kommit med till riskdagen. Utskottsminoriteten beskriver alltså hur beredningsansvaret har sett ut. I den internationella Kulturturismutredningen finns det skrivningar som jag tycker är litet förvånande. Man säger att den stora utredningen inte kommer att hinna med sin uppgift, och att den måste avlastas. Då vill jag påstå att man inte känner Ingemar Mundebo som ordförande. Det här arbetet kommer mycket väl att hinnas med. Det kommer dessutom att bli fråga om ett dubbelarbete, eftersom ju de internationella frågorna -- som jag tidigare sade -- så utomordentligt väl hänger samman med kulturpolitiken i stort i Sverige.

Herr talman! Det känns litet avslaget nu, men jag vill ändå beröra en sak som kulturministern tog upp före avbrottet. Det gäller -- om jag förstod det rätt -- en utredning som man har gjort på Socialdepartementet, som visar att villkoren när det gäller kulturutbud för barn och ungdomar stadigt har blivit bättre. Det är möjligt att det går att visa. Men sedan fortsätter kulturministern med att säga att det inte är pengarna som är problemet. Jag är rädd att pengarna är ett stort problem. Om vi skall kunna bevara ett vettigt kulturutbud och se till att barn och ungdomar kan leva ett rikt och väl fungerande kulturellt liv, är det pengarna som är problemet. Fria teatergrupperna stod tidigare för ca 80 % av barnteaterutbudet i det här landet. Nu är det inte anslaget till fria teatergrupper som vi skall behandla i dag -- det kommer vi att göra längre fram. Men jag tror att det finns en stor risk för att framför allt de fria teatergruppernas verksamhet för barn och ungdomar kommer att vara i farozonen, om de inte får större resurser till sitt förfogande. Kommunerna har inte längre pengar till att beställa föreställningar av dessa teatergrupper. Man kan klart se en nedgång under det senaste året. Jag vill för övrigt fråga när den här sammanställningen, som kulturministern hänvisade till, var gjord. Kan det vara så, att det är två tre år gamla siffror som ligger till grund för det hela? I så fall har verkligheten nu blivit helt annorlunda. Det är i detta perspektiv som vi har försökt att i någon mån bekymra oss om den fortsatta utvecklingen och säkerställa den genom att bl.a. föreslå att det skall satsas 7 nya miljoner för kulturverksamhet i skolan. Jag tror att det pengarna som är problemet. Vi måste lära oss att inse att det kostar att säkerställa en vettigt fungerande kulturverksamhet, både för barn och för ungdomar. Det är dess värre på många områden som man måste sätta in krafter. Det behövs rejäla motkrafter till det genomkommersialiserade -- jag vill inte kalla det för kultur -- underhållningsutbud som erbjuds våra ungdomar. Jag tror att vi är överens om att dessa motkrafter inte får vara allenarådande i barnens och ungdomarnas verklighet.
Herr talman! Den utredning som jag hänvisade till är daterad den 24 februari i år. Jag tror att den presenterades den 1 mars. Det är alltså Statens kulturråd som på uppdrag av barnministern, dvs. socialministern, har gjort en utvärdering som heter Barns och ungdomars kultur. Jag läser direkt ur utvärderingen: De fria teatergruppernas verksamhet för barn och ungdom har inte minskat under 1992. Antalet försålda föreställningar ökade under hösten 1992 i förhållande till våren 1992. Teatergrupperna räknar optimistiskt med att våren 1993 inte kommer att innebära försämringar. Vidare står det -- detta är alltså ingenting som jag har hittat på: Det största problemet för kulturinstitutionerna och organisationerna hittills är dock inte pengarna, utan de pågående omorganisationerna i kommunerna, decentraliseringen och uppsplittringen av resurserna. Jag sade tidigare att det inom kulturinstitutionerna finns en stark oro inför den fortsatta utvecklingen. Det är här vi politiker kommer in för att se till att denna oro inte besannas i verkligheten. Och då finns det två saker som vi kan göra: dels att se till att pengarna finns kvar, och gärna att de ökas på såsom regeringen gör när den föreslår ytterligare 3 miljoner till barn och ungdomskultur, dels att man är mycket vaksam inför vad som nu händer, när det pågår en -- enligt min mening -- mycket önskvärd decentralisering ute i kommunerna. Det kan finnas vissa sektorer, där en decentralisering är till nackdel, eftersom resurserna sprids ut på så många olika händer som kanske inte har sakkunskap att hantera dem. Då får vi göra en liten tillbakagång och se till att organisationerna verkligen säkerställer att barn och ungdomar får tillgång till kultur, både på sin fritid och i skolan. Det är viktigt att vi inte bygger våra olika politiska uppfattningar, och framför allt inte våra politiska beslut, på tro utan på faktiskt vetande. Det är också viktigt att inte alltid svärta ner verksamheter och tro att allting är negativt. Det finns faktiskt mycket som är positivt, i det här fallet till fromma för barnoch ungdomskulturen. Jag pekade också på att det enligt utredningen brister i fantasin när det gäller att nå framför allt barn, ungdomar och tonåringar. Här finns det verkligen utrymme för förslag.
Fru talman! Jag tror att vi allihop är rätt trötta efter en lång debatt. Jag skall därför vara kortfattad. Jag delar kulturministerns uppfattning att det nu gäller att säkerställa verksamheter och se till den fortsatta utvecklingen. Det tror jag att vi är överens om. Men jag kan inte se att det skulle vara att svartmåla verkligheten, om man särskilt bekymrar sig om barn och ungdomskulturen. Ibland diskuterar vi här i kammaren utifrån kanske ganska snäva perspektiv. Alla -- och också kulturministern -- är övertygade om att villkoren för barn och ungdomar är oerhört olika. Detta framgår väldigt tydligt när man tittar på vilka möjligheter till ett kulturliv över huvud taget som många barn och ungdomar har. Detta om någonting är verkligen en klassfråga. Om man tittar bakom alla siffror, skulle man dess värre se att många barn och ungdomar i själva verket aldrig ens kommer i närheten av det som vi kallar för kulturfrågor och som vi nu diskuterar. Det är många som under hela sin skoltid aldrig får möjlighet att bevista en riktig teaterföreställning, bara för att ta ett exempel. Slutligen tror jag att vi är överens om de stora principerna. Sedan är det fråga om vad det är värt att satsa för att säkerställa dagens situation. Jag tycker inte att vi i Vänsterpartiets förslag på något sätt svartmålar situationen, utan tvärtom.
Fru talman! Birgit Friggebo anser att jag har blivit utsatt för rävspel av Åke Gustavsson, trots att jag själv kanske har en och annan räv bakom örat. Den röda räven, Åke Gustavsson, rev en annan räv. Birgit Friggebo tror att det har försiggått förhandlingar mellan Åke Gustavsson och mig. Det är att säga för mycket. Som ny i utskottet har jag bara ställt vissa frågor efter att ha läst de mycket försenade direktiven till utredningar, som departementet har utfärdat. Svaren på mina frågor har delvis uteblivit. Utan direkt kontakt med departementet -- tyvärr -- har jag fått dra mina egna slutsatser. I dag har jag emellertid -- och det är jag tacksam för -- fått många intressanta synpunkter från kulturministern. Vi hade ju ett gott samarbete i fråga om privatradion, men ''radiovågorna'' oss emellan tycks ha svikit oss beträffande framför allt teater och museiutredningarna. Jag börjar nu äntligen att förstå -- oskuldsfull som jag har varit -- att de två diskuterade utredningarna väl så mycket handlar om partitaktik som om hur man praktiskt skall lösa vissa frågor, såsom jag hade velat ha det. Med de sparsamma informationer som jag har erhållit har jag gjort bedömningen att små, välbestyckade utredningar skulle ge bättre och snabbare resultat än specialutredare, som i alla fall måste omge sig med experter. Specialutredaren beträffande Radio TV-beredningen fick ju lämna över sitt arbete till en parlamentarisk beredning, därför att vissa huvudfrågor från början ej var lösta. Jag tror alltså fortfarande att kunniga parlamentariker bör föras in i utredningsmaskineriet så snabbt som möjligt. Däremot har jag förstått att det blir svårt för mig att försöka reformera riksdagens långsamma och komplicerade utredningssystem.
Fru talman! I och för sig har jag ingenting emot rävar, inte ens om de är röda, för det är de ju oftast. Jag har en gång själv avbildats av EWK som räv. Det var en mycket fin bild. Simon Liliedahl säger att han vill ha en praktisk lösning. Den uppläggning som regeringen valde för utredningsverksamheten hade just som utgångspunkt att den skulle vara praktisk. Men den behöver också en parlamentarisk förankring, framför allt när det gäller de långsiktiga strukturfrågorna. Det är bakgrunden till att vi har enmansutredare som får något kortare tid på sig att ta itu med delvis akuta frågor när det gäller teatern och museerna. Parlamentarikerna får litet längre tid på sig med de långsiktiga, strukturella frågorna och med de mycket stora utmaningar som det innebär att lägga upp riktlinjer för kanske både 10 och 20 år fram i tiden. Simon Liliedahl sade att han kanske hade lärt sig något om den partipolitiska verksamheten. Ja, jag tror att det den här gången kanske har varit en nyttig skola. Det är naturligtvis ganska trevligt för en opposition om man kan komma överens och försöka att ändra på regeringens uppläggning. Det har man som en fjäder i hatten. Det tror jag att alla i denna kammare kan intyga. Men det känns mycket bättre om det är i någon stor och viktig fråga, som har betydelse för samhällsutvecklingen i Sverige. Jag är övertygad om att denna fråga, om huruvida man skall ha parlamentariska utredningar eller inte och om man skall splittra frågan på ytterligare utredningar eller inte, inte bidrar till att göra Sverige till ett kulturpolitiskt bättre land.
Fru talman! Jag har gett mina synpunkter, Birgit Friggebo. Jag kan bara än en gång beklaga att jag i det här speciella fallet inte har haft några kontakter med Kulturdepartementet. Men nu är saker och ting som de är. Jag har försökt att göra bästa möjliga av den här situationen. Jag tror fortfarande på de av oss föreslagna parlamentariska utredningarna. Vare sig vi är med eller inte skall vi i alla fall på vårt sätt, med den bestyckning som vi har i riksdagen i de här speciella frågorna, försöka att snabbt föra utredningarna till det för Sverige bästa resultatet.
Fru talman! Chansen att rätta till detta finns faktiskt fortfarande. Riksdagen har ännu inte tryckt på knapparna. Det bästa möjliga går fortfarande att åstadkomma genom att Ny demokrati ställer upp bakom regeringens uppläggning. Skulle man genomföra det andra upplägget, skulle det faktiskt innebära ytterligare förseningar. Om jag förstod det rätt lade Simon Liliedahl, bl.a. på grund av sin erfarenhet från näringslivet, mycket stor vikt vid att detta skulle ske snabbt.

Fru talman! Jag vill börja med att instämma i de reservationsyrkanden som gjorts av Åke Gustavsson. Jag vill dessutom yrka bifall till reservation nr 6 till kulturutskottets betänkande 18 Sedan vill jag gärna säga några ord om konstbildning. Genom att Konstfrämjandets riksorganisation gått i konkurs har anslaget för konstbildande insatser minskat drastiskt. Det är bara att beklaga att man på Kulturdepartementet tydligen inte har haft riktigt klart för sig att Konstfrämjandet också har bestått av ett antal distriktsorganisationer. Av dessa finns de flesta kvar och de planerar naturligtvis att fortsätta sin uppsökande verksamhet. Under många år har Konstfrämjandet tillsammans med andra organisationer bedrivit den här verksamheten runt om i Sverige. Organisationerna har genom distrikten nått ut med god bildkonst i alla delar av vårt land. Tillsammans med Konstfrämjandet har de samlingslokalägande organisationerna ordnat konstutställningar från Ystad till Haparanda. I Folkets hus och bygdegårdar har människor kunnat möta konstnärer och deras verk. Intresset för bildkonst har ökat, och jag anser att vi måste verka för och ta ansvar för att göra bildkonsten tillgänglig för så många som möjligt. Konstfrämjandets distriktsorganisationer vill fortsätta med sin verksamhet. Det är, fru talman, bara att beklaga att det har funnits en okunskap om att konstbildningsanslaget smält samman, trots att kunskapen, förmågan och intresset för konstbildande verksamhet finns kvar. Vi socialdemokrater vill tillskjuta 3 miljoner kronor för den här verksamheten. Fru talman! Genom den överenskommelse som har gjorts gällande ROT-programmet har, som Alwa Wennerlund tidigare sade, 15 miljoner kronor avsatts i bidraget för konstnärlig utsmyckning i bostadsområden. Det här är glädjande ur många synpunkter. Det kommer bl.a. att öka inkomstmöjligheterna för en yrkeskår som kanske hör till de mest utsatta i dag, nämligen bildkonstnärerna. Av tidigare erfarenhet vet vi att den informationskampanj som bedrevs genom projektet Konst där vi bor stimulerade till igångsättande av den konstnärliga utsmyckningen i bostadsområdena. Vi socialdemokrater tycker att ett nytt konst-där-vi-bor-projekt skall startas, så att så många konstnärer som möjligt, så snart som möjligt, skall kunna erbjudas arbete och på så sätt berika bostadsområdena med vardagskonst som vi alla uppskattar. Jag tycker att det är litet synd att Alwa Wennerlund inte riktigt har klart för sig vad konst-där-vi-bor-projektet innebär. Fru talman! Jag vill också tala litet grand om biblioteken. Det är min bestämda uppfattning att det snarast borde tillsättas en parlamentarisk utredning med uppgift att precisera målet för en nationell bibliotekspolitik och att pröva förutsättningarna för att införa en bibliotekslag av det slag som finns överallt i de andra nordiska länderna. Jag upprepar det som jag tidigare har sagt från den här talarstolen. Frågan om ett fungerande bibliotekssystem i Sverige är inte bara en kommunal, utan i allra högsta grad en nationell angelägenhet. Tillgång till böcker på våra bibliotek runt om i landet är en viktig del av vad jag skulle vilja kalla för yttrandefrihetens infrastruktur. Genom de uppbyggda bibliotekssystem som vi har äger alla människor rätt att låna böcker från alla folkbibliotek. Tack vare vårt fjärrlånesystem har vi tillgång till en kulturell allemansrätt, där vi genom böckerna kan plocka kunskap och information. Jag ser det som att folkbibliotekens verksamhet i dag riskerar att urholkas. Elisabeth Persson nämnde tidigare att man har fått rapporter om att det t.o.m. ute i landet diskuteras nedläggning av länsbibliotek. Det får inte ske. Om så viktiga länkar i vår bibliotekskedja skulle brytas av, bryts också vårt fjärrlånesystem sönder. Men det sker söndring också på annat sätt. Jag anser att när idébundna organisationer tar över driften av bibliotek, vilket tyvärr redan är ett faktum, upphör biblioteken att vara folkbibliotek. Jag förstår dessa ideella organisationer som så att säga vill rädda biblioteken. Men folkbiblioteken är neutrala och neutralitet kan man aldrig kräva av en idébunden organisation. Jag vill värna om det neutrala bibliotekssystemet. Jag undrar vad Alwa Wennerlund, som har företrätt regeringspartierna i den här frågan, har för åsikt när det gäller de neutrala folkbiblioteken. Skall våra folkbibliotek fortsätta att vara neutrala eller ej? Jag förstår inte riktigt, Alwa Wennerlund, varför man skall ha så svårt att vilja påskynda en utredning om en eventuell bibliotekslag. Avvecklingen av arbetsplatsbiblioteken har nämnts. 140 stycken arbetsplatsbibliotek har försvunnit. Jag tycker att det är beklagligt att man nu flyttar dessa pengar från anslaget till arbetsplatsbibliotek till andra anslagsposter. Det är verkligen att ge fel signal. För oss socialdemokrater, som vet vad arbetsplatsbiblioteken har betytt och betyder, är det en självklarhet att möjligheterna till stöd skall finnas också i fortsättningen. Alwa Wennerlund talade om nya spännande verksamhetsformer. När det gäller de 3 miljonerna till anslaget arbetsplatsbibliotek, finns det möjligheter att verka för nya spännande verksamheter inom biblioteken.

Fru talman! Jag tror att Elisabeth Fleetwood och jag i mycket har samma åsikter när det gäller nyttan och glädjen av bibliotek. Däremot skiljer vi oss åt markant när det gäller hur vi skall bevara den bibliotekstradition som vi har byggt upp i detta land och hur vi skall kunna utveckla den. Jag tror i dag på en eventuell bibliotekslag. Jag ser nämligen vad som har hänt ute i kommunerna under de senaste åren. Jag vill också till Elisabeth Fleetwood säga att om en studieförbund vill stötta biblioteket har jag ingenting emot det. Men jag är orolig för att idébundna organisationer skall ta över biblioteksverksamhet. När det gäller minimilagen vet vi att det i samtliga nordiska länder finns en lag. Vi vet att biblioteksanslaget per invånare i Finland och i Danmark är betydligt högre än det är i Sverige. Det tycker jag visar att en lag på intet sätt behöver betyda att det blir en sämre verksamhet. Det går faktiskt att föreslå nedläggningar av bibliotek även utan en lag.

Fru talman! För mig innebär en lag inte nödvändigtvis en mängd utgifter. För mig innebär en lag att vi skulle kunna få en nationell bibliotekspolitik. Jag tycker att det är viktigt att vi förhindrar att man bryter den kedja som finns i dag mellan biblioteken. Jag tycker att det är viktigt att vi ser till att länsbibliotek inte kan läggas ned. Jag tycker att det är viktigt att vi behåller biblioteken som den infrastruktur på kulturens område som jag talade om tidigare. Jag vill också fortsätta att ha en ''allemansrätt'' när det gäller biblioteken, dvs. att man har rätt att plocka det som man själv vill. Detta betyder, fru talman, som jag ser det inte en mängd ökade kostnader för kommunerna. Men det betyder en rätt för invånarna i vårt land.

Fru talman! Jag har, Ingegerd Sahlström, visst klart för mig att Konst där vi bor-projektet har varit ett viktigt projekt. Jag håller också med henne om att det är viktigt hur miljön ser ut där vi bor. Dessutom har detta projekt inneburit att bostadsområden har försetts med konst. Det har gett flera hundra konstnärer möjligheter och nya arbetstillfällen på en ny marknad. Även informationen till byggherrarna om värdet av konstnärliga inslag i boendemiljön har gett resultat. Men Konst där vi bor-projektet är ett projekt, och ett projekt är alltid tidsbegränsat. Allt detta har varit bra, men vi har inte dessa 4 miljoner. Som jag sade i mitt tidigare inlägg hade det, om vi hade haft dessa 4 miljoner, varit bättre om de hade lagts till de 15 miljonerna som finansutskottet förordade och som vi har fattat beslut om. Som jag sade tidigare tycker jag att proportionerna, dvs. 4 miljoner för att informera om att det finns 15 miljoner, inte är realistiska.
Fru talman! Det som Alwa Wennerlund sade var egentligen det som jag reagerade mest mot. Visst ser proportionerna, dvs. 4 miljoner mot 15 miljoner, litet konstiga ut. Men i praktiken har de 15 miljonerna varit betydligt fler miljoner. 15 miljoner har varit bara en del av byggherrarnas pengar när det gäller bostadsområdena. Vi vet också av erfarenhet att det har behövts upplysning för att man på bästa sätt skulle kunna använda dessa pengar. Jag tycker nog att det hade varit mycket positivt om regeringspartiernas ledamöter i kulturutskottet hade kunnat följa oss socialdemokrater i denna fråga i utskottet lika väl som deras kamrater har följt socialdemokraterna i bostadsutskottet.

Fru talman! Jag vill ha ett ungt, friskt och kvalificerat kulturliv. Därför vill jag slå ett slag för min motion. För en konstnärlig utövare är problemet att etablera sig, att slå igenom. Det är de unga begåvningarna som har det svårt. Visserligen är det svenska kulturlivet fullt av priser, stipendier och inkomstgarantier. Men de är avsedda främst för de redan etablerade konstutövarna. Det är liksom tacksammare och blir mer uppmärksammat av etablissemanget att frottera sig med de etablerade konstnärerna. Kulturlivet är den tredje viktigaste tillväxtfaktorn för en region, om det håller hög kvalitet. Det kommer efter universiteten och flyget. Kulturlivet har alltså en stor ekonomisk betydelse. Kulturskapare är olika. En del är bra, en del är dåliga, och en del är geniala. Och det är de geniala som är de mest värdefulla för en regional utveckling. Den konstnärliga utövningen har många paralleller med forskningen. Utbildningen är också -- frånsett författarna, som inte får någon utbildning i Sverige -- på högskolenivå. Men man går inte vidare från grundexamen till de konstnärliga högskolorna. Jag tycker att det behövs en högre utbildning även på det konstnärliga området. Jag föreslår att man skapar en motsvarighet till doktorandstipendierna, där de mest lovande från grundutbildningen får fortsätta vidare på en högre nivå med ekonomin tryggad, på samma sätt som forskarna med sina doktorandstipendier. Examination kan ske i form av utställningar eller framträdanden som kritiseras av opponenter och bedöms av ett betygskollegium från andra högskolor, precis som man gör vid doktorsexamen. Därmed kan de mest lovande av de unga konstnärerna få en möjlighet att utveckla sitt konstnärsskap ännu längre och att etablera sig fastare i kulturlivet. De sedan många år verksamma och väletablerade bör i högre utsträckning kunna klara sig på egna meriter. Då kan vi ge möjligheter inte bara för de nya generationerna, utan vi kan också skapa en kvalitetshöjning för hela det svenska kulturlivet. Utskottet har varit ganska positivt, men ser förslaget i motionen som en ekonomisk fråga. Jag menar att detta i ännu högre grad är en fråga om kvalitet. Det skulle ske en kvalitetshöjning av det svenska kulturlivet. Jag tror att utskottet redan om något år kommer att ändra sig. Fru talman! Även om detta förslag är nytt tror jag att tiden i hög grad är mogen för det.

Fru talman! Det är helt riktigt. Problemet är bara formerna. Jag tycker att det är hemskt lätt att se parallellen med forskningen och möjligheterna att avlägga en doktorsexamen. Man bör använda precis de metoder som har visat sig väl lämpade på forskningsområdet också på detta område, dvs. doktorandstipendium, examination och möjligheten att få fyra, fem år på sig för etablering som forskare eller konstnär. Jag tror, som jag tidigare sade, att utskottet om något år kommer att tycka som jag nu gör.
Fru talman! Jag tycker att Bertil Persson tar upp en mycket viktig och angelägen fråga. Jag beklagar att de övriga utskottsledamöterna inte var mer lyhörda för denna problematik. Det är väl värt att fundera vidare på detta. Jag håller med om att det finns många paralleller mellan kulturen och forskningen. Det gäller inte bara i denna fråga, utan den är mycket slående. Det är mycket svårt för unga konstnärer att försörja sig på sin konstutövning. Vi vet att många av dem helt enkelt tvingas att avbryta sitt konstnärliga skapande, eftersom de inte ens har möjlighet att finansiera sina studier. Om man skall gå så långt som att examinera människor vill jag låta vara osagt. Men jag hoppas att diskussionen om de unga konstnärernas försörjningmöjligheter kommer att fortsätta. Jag tror också, även om Bertil Persson är litet tidigt ute, att vi om några år måste se till att deras försörjningsmöjligheter och utbildningsmöjligheter blir annorlunda än vad de är i dag.
Fru talman! När Elisabeth Persson tar till orda borde jag givetvis angripa henne häftigt. Det tänker jag nu inte göra. Men jag vill säga följande: Kvalitet och utbildning till kvalitet kräver också krav.

Fru talman! Erling Bager och jag har i många år motionerat om fördelningen av de statliga kulturanslagen. Vi har betonat betydelsen av att det statliga stödet ges till regionala kulturcentra, och vi har då givetvis tagit upp förhållandena i Göteborg. Vi har gjort jämförelser mellan Självfallet skall staten ha ett särskilt ansvar för att det finns kulturinstitutioner av riksintresse i vår huvudstad. Men staten måste också ta ett ansvar för att det finns regionala kulturcentra ute i landet. Vi anser inte att det är en rimlig fördelning mellan Stockholm får mer än hälften av de statliga anslagen, och klyftan tycks öka. Riksdagen beslöt år 1987 att göra en översyn av fördelningen eftersom man i många motioner, bl.a. vår egen, krävt att en omfördelning borde göras. Det dröjde två år innan den socialdemokratiska regeringen tillsatte utredningen. Resultaten presenterades senare under rubriken Kultur i hela landet. Våra krav på omfördelning har inte infriats. Förra året beslöt riksdagen att det skulle tillsättas en kulturpolitisk utredning som särskilt skulle behandla frågan om hur decentraliseringsmålet uppfyllts och vilka åtgärder som skall vidtas med anledning av utvärderingen. Denna utredning har avhandlats en hel del och kommit att dominera debatten här i dag. Jag skall inte närmare gå in på direktiven eller omfattningen av själva utredningen. Det som bekymrar mig är att det kommer att ta närmare två år innan vi får se resultatet av utredningen. Under tiden finns risken för att andelen statliga kulturanslag till Stockholm ökar. Så har det varit under de senaste åren. Nationella institutioner får kompensationer och engångsbelopp i en utsträckning som inte alls kommer regionala institutioner till del. Dessutom får det höjda löneläget i Stockholm effekt på andra orters möjligheter att behålla och rekrytera personal. Det finns flera exempel på just detta. Det talas om att de nationella institutionerna har betydelse för utvecklingen och stimulansen inom kulturområdet. Men de regionala institutionerna har också stor betydelse för de nationella. Ofta talar man om att nationalscenens främsta uppgift är att vårda det nationella kulturarvet. Men i kulturarvet ingår också den regionala kulturen, vilket man inte får glömma bort. Erling Bager och jag har pekat på några viktiga kulturinstitutioner i Göteborg som vi menar har såväl riksintresse som internationellt intresse. Jag avser då de krav som vi har ställt när det gäller Göteborg. De finns behandlade i kulturutskottets betänkande nr 17, som vi behandlar här i dag. Vi anser att Etnografiska museet i Göteborg tillsammans med dess motsvarighet i Stockholm kan ha ett gemensamt samordningsansvar inom sitt område eftersom dessa museer kompletterar varandra, och dessutom på ett mycket bra sätt. Nu har utskottet avstyrkt motionen med hänvisning till När det gäller Röhsska museet och dess ställning har Charlotte Branting på ett mycket förtjänstfullt sätt tagit upp den frågan. Jag förstår också att kulturutskottet i dess helhet har klart för sig vilket fint museum Röhsska museet är. Utskottet har ju besökt Röhsska museet och blivit väl informerat, såvitt jag förstår. Man är medveten om vilken betydelse museet har för konsthantverk och design i Sverige. Men det är inte alla som har detta klart för sig. Det finns företrädare inom detta verksamhetsområde som påstår att det inte finns formmuseum i Sverige och att man därför måste skapa ett nytt museum. Jag är inte emot att man skapar fler museer eller institutioner för konsthantverk och design, tvärtom, men jag tycker att man skall utnyttja den fina resurs som Röhsska museet utgör. Det är ganska naturligt att det museum som i dag har de största samlingarna också får ett samordningsansvar inom formområdet. Det är ju inte så att alla statliga museer måste ligga i Stockholm. Det viktiga är ju vilka specialiteter som museet har och att det är ett riksintresse, och jag tycker att Röhsska museet motsvarar den beskrivningen. Avslutningsvis vill jag uttrycka min tillfredsställelse över att kulturen får behålla sina anslag i dessa svåra ekonomiska tider, då mycken annan verksamhet får stryka på foten. Min oro gäller hur fördelningen av anslagen sker. Jag är också orolig över att klyftan mellan Stockholm och resten av landet ökar med alla olika utredningar som pågår. Jag menar att klyftan inte får öka utan måste minska.

Fru talman! I betänkandet KrU23, som jag skall beröra litet grand, behandlas förslag om kulturmiljövården. Utskottet har i stor enighet formulerat sina skrivningar, som bl.a. innebär att man tillstyrker de medelsanvisningar som regeringen gör till bl.a. Riksantikvarieämbetet. Utskottet har dessutom konstaterat att det finns behov av ytterligare resurstillskott på kulturmiljövårdens område samt att det svåra arbetsmarknadsläge som nu råder i landet kräver att åtgärder vidtas för att stimulera sysselsättningen. Jag är glad för att utskottet kunnat enas om att anvisa 25 miljoner kronor redan innevarande budgetår för olika byggobjekt. Vi har inhämtat att det finns sådana objekt som omedelbart kan igångsättas. Jag ser naturligtvis också positivt på att utskottet har kunnat konstatera att ytterligare 25 miljoner kronor för sådana åtgärder stod att hämta genom den uppgörelse som träffats i finansutskottet. Det betyder att 50 miljoner kronor har tillkommit på kulturmiljövårdens område. I debatten tidigare i dag mellan Åke Gustavsson och Elisabeth Fleetwood talade Elisabeth Fleetwood om denna uppgörelse som en form av ''sprattel''. Skall man med detta förstå att Moderaterna inte tycker att uppgörelsen är till någon nytta för kulturmiljövården och de arbetslösa, utan enbart är något som man varit tvungen att gå med på? Vi socialdemokrater skulle gärna ha sett att man hade kunnat gå längre. Vi har i ett särskilt yttrande redovisat vår uppfattning att det nästa budgetår inom kulturmiljöområdet finns ytterligare arbetsobjekt i storleksordningen 100 miljoner kronor, som skulle kunna vara till stor nytta på kulturområdet. Nu har man, som jag tidigare påpekat, åstadkommit en uppgörelse i finansutskottet om en rad åtgärder för att i vart fall till en del komma till rätta med den höga byggarbetslösheten. Vi får väl se denna uppgörelse som ett bidrag till de satsningar som vi socialdemokrater förordat i vår motion Kr335.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

Fru talman! Det är från konstitutionella aspekter som jag har begärt ordet i denna debatt. Jag studsade när jag på ett tidigt stadium hörde talas om att kulturutskottets majoritet hade ställt sig bakom ett uttalande som innebär ett försök till detaljstyrning av det statliga utredningsväsendet. I betänkandet KrU17 talar majoriteten om tre ytterligare utredningar inom området. Man fastslår dessutom en tidpunkt när dessa skall ha tillsatts och gör ett uttalande om att det med hänsyn till effektiviteten skall fastställas en viss övre storlek på utredningen. Man anger vidare hur det parlamentariska inslaget skall se ut, dvs. ger sig in på hur platserna skall fördelas. Dessutom skriver man att man förutsätter samråd mellan partierna. Hade det inte varit lika bra att samtidigt också skriva direktiven och utse ledamöterna? Fru talman! Utredningsväsendet ligger under regeringens beredningsansvar. Vill riksdagen ta över detaljstyrningen av utredningsväsendet, får väl riksdagen genomföra den författningsförändring som då är nödvändig, men man kan inte både ha kakan och ge bort den. Antag att riksdagen fattar det beslut som majoriteten föreslår! Enligt regeringsformen är det regeringen som är ansvarig, och därför bryr man sig inte om det som vi varit inne på tidigare under debatten. Då blir kanske Åke Gustavsson arg och anmäler detta till konstitutionsutskottet. Eftersom det är en konstitutionell innovation att detaljstyra utredningsväsendet, kan det inte vara helt fel att låta konstitutionsutskottet yttra sig över detta. Men man får väl se detta som ett önskemål från kulturutskottets majoritet. Det kan ju aldrig vara ett tvingande beslut. Åke Gustavsson citerade tidigare Karl XI, som sade att regeringen skall göra det som riksdagen säger. Ja, det är sant, men det är en sanning med modifikation. Om regeringsformen säger något annat kan riksdagen inte med ett enskilt beslut sätta sig över regeringsformen. Fru talman! Jag har allvarligt funderat på att begära återremiss på mom. 3, 9, 19 och 38 för att vi skall kunna få konstitutionsutskottets syn på dessa konstitutionella frågor, men med hänsyn till kammarens arbetsbelastning och belastningen i utskotten skall jag avstå från detta. Jag vill dock vädja till kammarens ledamöter att inte här framställa önskemål som kan ge intryck av att man genom ett enskilt beslut kan lägga sig i detaljer i regeringens utredningsväsende. Det kan man nämligen inte göra. Jag yrkar bifall till reservationerna under mom. 3, Det är det enda konstitutionellt anständiga som man kan göra.
Fru talman! Jag skall först vara formell och läsa innantill i de handlingar som reservanterna hänvisar till.

Liksom hittills bör denna utredningsform utnyttjas i betydande omfattning. Detta innebär, som jag ser det, att det skall mycket till för att en regering -- framför allt av politiska skäl -- skall gå emot av riksdagen givna anvisningar i sådana hänseenden. Jag har i dag för min del begärt ordet för att uttrycka att jag anser föredragande statsrådets, kulturministerns, agerande i denna fråga vara klandervärt. Redan innan riksdagen har tagit beslut går hon ut och mästrar riksdagen i denna fråga. Professor Nils Stjernquist och Erik Holmberg har skrivit en bok om vår författning och varit de främsta grundlagsfäderna vid utarbetandet av författningsreformen. I boken säger de beträffande uttolkningen av 7 kap. 2 § RF: I viktigare kommittéer brukar ofta ingå representanter för partier och för berörda organisationer. Också de lyfter alltså fram denna fråga. Det är således inte ostridigt hur det förhåller sig. För den händelse att regeringen inte kommer att effektuera riksdagens beslut, om det nu blir sådant som majoriteten i kulturutskottet vill, kan vi konstatera att Ingvar Svensson som ledamot av konstitutionsutskottet inför kammaren har deklarerat att han från konstitutionella utgångspunkter tycker att det är helt fel att göra så här. Därmed är trovärdigheten i Ingvar Svenssons agerande i konstitutionsutskottet framöver starkt undergrävt.
Fru talman! Min trovärdighet har inte någon våldsamt stor betydelse i detta sammanhang, utan det handlar om vad regeringsformen säger. Det var det som jag försökte framhålla. Konstitutionsutskottet måste givetvis ta hänsyn till vad regeringsformen säger, inte till vad Åke Gustavsson säger.
Fru talman! Detta är litet märkligt. Konstitutionsutskottet är ett beredande organ i riksdagen, och det är faktiskt riksdagen som skall tolka grundlagen. Riksdagen är grundlagsstiftare. Jag tycker att Ingvar Svensson skall sätta sig ner och noggrant läsa genom regeringsformen och riksdagsordningen en gång till.
Fru talman! Jag vill gärna replikera med orden: Tack detsamma!
Fru talman! Jag trodde att vi hade slutat att diskutera utredningen, men Ingvar Svensson ger sig in i leken och ironiserar över utskottets skrivningar om utredningarna och säger att det hade varit lika bra att utskottet också hade skrivit direktiven och utsett ledamöter. Ingvar Svensson! Det hade i varje fall gått snabbare än vad som var fallet vid tillsättandet av den stora kulturpolitiska utredningen.
Fru talman! Jag har inte gett mig in på sakbehandlingen eller frågan om det hela har skett med någon viss hastighet. Jag har bara försökt att belysa vissa konstitutionella aspekter.

Fru talman!

Jag beklagar naturligtvis att utskottet inte tillmötesgått motionens krav på utökat stöd för Nya skådebanan i Stockholms län. Det hade varit värdefullt, eftersom den nystartade skådebanan i Kulturrådet endast har erhållit ett projektbidrag för sin verksamhet, som nu börjar bli ganska omfattande. Projektbidraget är i sig glädjande och behövligt, men är ju tidsbegränsat. Verksamheten bedrivs i dag genom ca 850 ombud och i olika projekt, bl.a. vid S:t Eriks Gymnasium, som är ett yrkesgymnasium med 1 900 elever, och den är mycket uppskattad av både publik och arrangörer. Stockholms län, som är den folktätaste regionen i landet, erhåller endast ett mindre projektbidrag för detta viktiga arbete. Jag menar att Nya skådebanan i Stockholms län måste ha samma rätt till anslag för uppbyggnad och fortsatt arbete som övriga landet. Jag är medveten om att utskottet inte ålägger Kulturrådet hur medlen skall fördelas. Men jag förutsätter att kulturutskottets positiva syn på Skådebanans verksamhet kan ligga till grund för att Kulturrådet stödjer de projektdrivna skådebanorna, varav Skådebanan i Stockholms län är en. Jag utgår från att det inte är meningsfullt att yrka bifall till motionen. Därför nöjer jag mig med denna förklaring.

Fru talman! Det råder en relativt stor samstämmighet mellan partierna i riksdagen, regeringspartierna och oppositionen, om värdet av idrottsrörelsen. Samstämmigheten avspeglas också i att vi gör ungefär samma bedömningar som Riksidrottsförbundet gör. Uppslutningen är stor kring idrotten i Sverige, både vad gäller aktiva utövare och vad gäller uppmärksamhet bland allmänheten. Idrotten når goda resultat, och många ledare arbetar ideellt. Vi har gjort en gemensam skrivning om detta i betänkandet. Jag skulle vilja lägga till några områden till diskussionen. Idrottsrörelsen har under de senaste åren visat att också den kan göra stora insatser mot arbetslösheten, särskilt ungdomsarbetslösheten. Idrottsrörelsen har också visat en förmåga att åstadkomma något i kampen mot rasism och främlingsfientlighet. Det här utgör sammantaget ett stort beröm åt idrottsrörelsen på många områden. Det kanske finns anledning att i något avseende varna idrottsrörelsen. Under de senaste åren har utvecklingen gått mot lägre uppslutning och färre aktiva utövare. Det är för tidigt att säga om det beror på tillfälligheter eller om det är en trend som kommer att fortsätta. Men det finns anledning att ta signalerna på allvar. Förutsättningarna för finansieringen av idrottsrörelsen kommer till en del att vara beroende av det sätt på vilket regeringen och riksdagen behandlar det resultat som Lotteriutredningen har kommit fram till. Men vi har sett under senare år, med exemplet Bingolotto, att det finns förutsättningar för folkrörelserna att driva attraktiva spel. Hur det sedan kommer att utfalla med Lotteriutredningens förslag får bli en senare debattfråga. Men det finns ändock anledning att fundera på om dessa framgångar är av den karaktär och varaktighet att de kan betraktas som en stabil finansieringskälla. Populariteten kan ju vara av kort varaktighet. Jag tror att det är förståndigt att räkna med att samhällets stöd även i fortsättningen kommer att vara av avgörande betydelse för svensk idrott -- även om betydelsen av andra inkomstkällor kan öka. Vi är överens med regeringspartierna om anslagets storlek till idrotten över statsbudgeten detta år. Jag vill dock passa på att påpeka att i vår motion har vi tagit upp ett anslag på 100 miljoner kronor till Bosön. Förslaget behandlas i arbetsmarknadsutskottet och finns alltså inte med här. Men vi föreslår en betydande satsning utöver budgetanslaget till fromma för idrotten. Det jag har sagt hittills tyder på att idrottsrörelsen är framgångsrik. Det finns dock ett område där vi i kulturutskottet finner att det inte är så väl beställt som det borde vara, nämligen jämställdheten. Jämställdhetsdebatten har ökat i styrka i hela vårt samhälle. Kraven har blivit mer tydliga och mer utmejslade. Under senare år har det kommit många motioner till utskottet där frågan om jämställdheten inom idrotten har tagits upp med eller utan anvisningar om pengar. Kulturutskottet framställde för två år sedan, våren 1991, en begäran till regeringen om en redovisning från Riksidrottsförbundet om hur anslagen fördelades i olika verksamheter mellan pojkar och flickor. Jag skall ge några exempel på sådana företeelser som vi tycker är ganska anmärkningsvärda. En sådan företeelse är det förhållande som tas upp i en motion från Folkpartiet till årets riksdag. Motionärerna hävdar att i det ledargarnityr på 80 personer från specialidrottsförbunden som fanns med i Sveriges representation vid de olympiska spelen i Barcelona fanns inte en enda kvinna med. Jag tycker att detta är en anmärkningsvärd uppgift. När representanter för Riksidrottsförbundet uppvaktade utskottet och redovisade sina åtgärder på jämställdhetsområdet, ställde vi frågan om dessa uppgifter var korrekta. Vi fick bekräftat att det var så. Jag tycker att detta är synnerligen anmärkningsvärt. Jag måste erkänna att jag inte trodde på uppgiften när jag såg den första gången. Vi har noterat att i specialförbundens styrelser är specialidrottsförbunden finns det endast en kvinnlig ordförande. Jag har roat mig med att titta på de fyra specialidrottsförbund som har den största andelen kvinnliga utövare. Det handlar om 50--91 % kvinnliga utövare. I de fyra specialidrottsförbunden med en majoritet av kvinnliga utövare -- i en del fall mycket stor majoritet -- finns det 44 styrelseledamöter, varav 31 är män och 13 är kvinnor. Även i de specialidrottsförbund där kvinnorna är som utövare i majoritet är det män som i stor utsträckning bestämmer. Riksidrottsförbundet har gjort en mängd saker för att råda bot på denna situation. Förbundet har insett att detta är inte bra. Vid riksidrottsmötet 1989 fattades beslut om riktlinjerna för framtiden inom programmet Riksidrottspolitisk offensiv. Där finns med insatser för jämlikhet, och de skall utvärderas 1995. Vid riksidrottsmötet 1991 gjordes en prioritering av åtgärder. Prioriteringarna gick ut på att stärka idrottens trovärdighet, förbättra idrottens förutsättningar och stärka idrottens internationella agerande. Jag vill bara notera att i den prioriteringen finns icke jämställdhetsfrågorna med. 1989 års jämställdhetsplan tar alltså sikte på 1995. Jag är ganska övertygad om att 1989 års beslut stod i överensstämmelse med den tidens samhällssyn. Men i dag framstår takten i arbetet som alltför långsamt. Utskottet gör därför en kraftig markering i betänkandet. Vi konstaterar att Riksidrottsförbundet har ett övergripande ansvar för att målen nås. Vi säger att det med fog kan krävas att Riksidrottsförbundet driver frågan med kraft så att målen nås och jämställdheten utvecklas. Vi anser också att varken särskilda bestämmelser om kvinnorepresentation i beslutande organ, dvs. kvotering, eller ekonomiska styrmedel bör vara uteslutna. Vid riksidrottsmötet i november kommer en rapport med utvärderingen av vad som hittills har skett att läggas fram. Senast den 1 oktober i år skall Riksidrottsförbundet lämna en redovisning till regeringen av den könsmässiga fördelningen av det lokala aktivitetsstödet. Vi tycker att med denna starka markering från utskottets sida är det en logisk följd att göra ett tillkännagivande till regeringen. Därför menar vi att regeringen bör begära att Riksidrottsförbundet, i anslutning till riksidrottsmötet i november 1993, samlat redovisar det framtida planerade jämställdhetsarbetet. Vi vill också veta vilka åtgärder regeringen finner skäl att vidta med anledning av vad Riksidrottsförbundet redovisar om jämställdhetsarbetet. Vi begär att regeringen skall ange i vad mån redovisningen ger anledning till förändringar i de regler som gäller för det allmänna stödet till idrottsrörelsen. Med en så kraftig markering från utskottets sida är det logiskt att göra ett tillkännagivande. Jag vill ge en kommentar angående jämställdhetsmålet, som sannolikt har mer med jämlikhet än med jämställdhet att göra. Det gäller förhållandet att det finns tendenser i tiden som visar att det kan vara besvärligt för barn till föräldrar som inte har de allra bästa inkomsterna att på grund av kostnaderna delta i idrottsverksamhet. Det är också en fråga som det finns anledning att vara vaksam över inför framtiden. Fru talman! Med detta vill jag yrka bifall till reservation nr 2 och i övrigt till utskottets hemställan i betänkandet.

Fru talman! Idrottsrörelsen är med sina 2,5 miljoner medlemmar vår i särklass största folkrörelse. 500 000 av dessa har åtagit sig ideella ledaruppdrag på sin fritid. Eftersom totalt omkring 60 % av alla barn och ungdomar i åldrarna 7--20 år är med i idrottsrörelsen utgör den en viktig del av många människors liv. Fru talman! De ideella ledarnas engagemang är grunden i idrottsrörelsens verksamhet. Det är viktigt att de känner att deras arbete uppskattas och är till nytta. Ett bra samhällsstöd till idrottsrörelsen är därför en markering som kan stimulera ledarna till fortsatt engagemang. Värdet av deras insatser är omöjligt att uppskatta i pengar. Vi kan bara slå fast att det är stort. I årets budgetproposition slås fast att idrotten skall få behålla samma stöd som föregående år, 511 Det här är första gången sedan den s.k. Idrottsutredningen antogs av riksdagen för 22 år sedan som anslaget till idrottsrörelsen inte ökas. Moderaterna, som är det ledande regeringspartiet, gjorde i förberedelserna inför valet för två år sedan en stor sak av sin positiva inställning till idrottsrörelsen. Det är faktiskt litet anmärkningsvärt att den borgerliga regeringen blir den första som genom föreliggande förslag i praktiken vill sänka anslaget till idrotten. De föreslår inte ens kompensation för kostnadsuppräkningar. Vi i Vänsterpartiet är väl medvetna om den kärva ekonomiska situationen. Men vi vill ändå ta tillfället i akt och peka på de uppenbara faror som ligger i att idrottsverksamhet kostar så mycket pengar, dvs. den verksamhet som når ut till människorna. De som är sämst lottade i samhället har inte råd att delta. Allt fler undersökningar visar att detta är fallet. Det gäller inte bara för vuxna utan i lika hög grad för barn. Ulf Blomdahls storstadsundersökning, som lades fram för några år sedan, visar exempelvis att 75 % av de pojkar i högstadiet som läser särskild kurs i engelska och bor i villa är med i idrottsföreningar till skillnad mot 25 % av de flickor som läser allmän kurs och bor i hyreslägenhet. Vänsterpartiet har också i en rapport som vi gav ut förra sommaren -- ''Flickor, kvinnor och mansidrott'' -- visat att många flickor och kvinnor ur socialgrupp 3 och invandrarkvinnor över huvud taget helt slutar med idrott och fysiska aktiviteter när de slutar skolan. För unga kvinnor som lämnar skolan för en framtid i tunga och slitsamma arbeten är det oerhört viktigt att komma med i idrottsaktiviteter och få fysisk träning. Dessutom är medverkan i föreningslivet en källa till gemenskap och ökat självförtroende och -- vill jag påstå -- många gånger en god demokratisk skola. Vi menar att satsningarna på folkhälsofrågor och idrottsverksamhet för kvinnor markeras alltför litet i budgetpropositionen. Det måste vara en stor utmaning för idrottsrörelsen att kunna erbjuda verksamheter som i större utsträckning än nu lockar kvinnor att delta. Vänsterpartiet menar att riksdagen tydligt bör uttala önskemål om ökade insatser som kan stimulera fler kvinnor och flickor att delta i föreningsidrotten. Alla frågor som berör jämställd idrott är helt avgörande för att detta skall lyckas. Riksdagen måste kunna ställa sådana krav på idrotten. Kraven kan inte avvisas med argumentet att idrottsrörelsens frihet därmed skulle inskränkas, eller med en debatt om huruvida sådana budskap skall gå via regeringen eller ej. Fru talman! Riksidrottsförbundet visar i en enkät som man genomförde i landets kommuner att kommunerna planerar att spara omkring 10 % miljoner kronor -- alltså lika mycket som det samlade statsstödet. Dessutom höjs avgifterna i många kommuner. Vi kommer att få ett samhälle där plånboken avgör om man skall ha en meningsfull fritid eller ej. Vi i Vänsterpartiet menar att ett sådant samhälle är ett sämre samhälle. Vi vill varna för att en alltför stor sparnit på idrottens och för den skull också på kulturens område kan slå tillbaka, exempelvis i form av större vårdbehov och ökad social utslagning. Jag vill också i detta sammanhang beröra det jag kallar för idrottens och föreningslivets socialpreventiva inverkan på unga människor. För en ung människa med dålig social prognos kan en bra kamratkrets och en meningsfull sysselsättning vara skillnaden mellan ett normalt liv och att dras in i gäng som kanske t.o.m. ägnar sig åt kriminell verksamhet. Idrottsrörelsen har en oerhört stor betydelse i arbetet med att förhindra en sådan utveckling hos ungdomar. I ett samhälle som dagens, där arbetslösheten sprider sig och hopplösheten gror, hamnar allt fler i socialt svåra situationer. Riskerna att spåra ur blir allt mer uppenbara. Det är därför viktigt att den samhällsnyttiga verksamhet som idrottsrörelsen bedriver får sitt berättigade stöd och sin uppskattning genom ett rejält samhällsstöd från såväl staten som kommunerna. Det är också viktigt att detta samhällsstöd används rätt, dvs. att de program och mål som Riksidrottsförbundet ställer upp inte stannar vid att vara vackra ord. Vänsterpartiet har under flera år föreslagit i riksdagen att det skall tillsättas en ny idrottsutredning, eftersom det är mer än tjugo år sedan den tidigare utredningen gjordes. Vi lever i ett helt annat samhälle nu än vad vi gjorde då. Vi har också i vår rapport ''Flickor, kvinnor och mansidrott'' pekat på den könsneutrala attityd som den gamla utredningen visade prov på. Vi menar att idrottsrörelsen än i dag lider av detta, och vi vidhåller behovet av en ny utredning. Vi har med intresse noterat att Riksidrottsförbundet självt beslutat att se över sin verksamhet och startat ett nytt programarbete. I detta arbetet avser Riksidrottsförbundet att ta kontakt med de politiska partierna för att informera om sin egen syn på utvecklingen och framtiden och efterhöra partiernas uppfattning bl.a. om samhällsstödets utformning. Det är en lovvärd ambition som visar att idrottsrörelsen är beredd att ta det ansvar för sin verksamhet som ankommer på en stor och fri folkrörelse. Vi i Vänsterpartiet menar dock att detta arbete knappast kan ersätta en statlig utredning. Det finns i idrottsrörelsens organisation och verksamhet drag av traditionellt patriarkaliskt tänkande som man behöver hjälp att komma ifrån. Vi menar därför att en ny statlig utredning skulle vara till hjälp också för idrottsrörelsen, och vi föreslår alltså att en sådan tillsätts. Det finns också andra områden där en idrottspolitisk utredning skulle kunna finna bättre vägar till dialog mellan samhällsbehov och idrottens resurser. Jag tänker här på idrottsrörelsens möjligheter att medverka till att skapa meningsfyllda arbeten. Nu diskuterar man i många kommuner att skära ned stödet till verksamheten och att dra ned på anläggningarna för idrott och friluftsliv. Ett alternativ till nedläggningar skulle kunna vara föreningsdrift. Idrottsföreningar som basar för underhållsarbeten i lokaler och anläggningar kan vara ett exempel på bra samverkan mellan samhällsintressen och idrottsrörelsen. Idrottsrörelsens ansvar för folkhälsan kan säkert utvidgas. Jag tror att rörelsen är beredd att ta ett sådant utvidgat ansvar. Med detta, fru talman, yrkar jag bifall till min meningsyttring nr 1 i kulturutskottets betänkande nr 14. Min meningsyttring nr 2 ansluter sig till den socialdemokratiska reservationen nr 2. Jag uppfattade det som om det redan har yrkats bifall till denna, men om så inte är fallet vill jag göra det.

Fru talman! I måndags träffade jag ledare och aktiva i Hylte Volley. Det är en klubb som på en liten ort har lyckats skapa ett elitserielag med flera aktuella landslagsspelare och som också har en bred och fin ungdomsverksamhet. Samtalet kom att handla mer om möjligheter än om problem. Ordföranden i föreningen, Leif Nilsson, blev förresten nyligen utsedd till årets volleybolledare. Diskussionen påminde mig om vilket fantastiskt arbete han och hundratusentals andra idrottsledare runt om i landet uträttar. Han lägger ned massor av tid och är oftast helt utan ersättning. Idrotten ger honom säkert också mycket tillbaka. Det handlar då inte bara om idrottsliga framgångar, utan också om tillfredsställelsen av att se killarna och tjejerna i en meningsfull sysselsättning och om kamratskapet i en sådan här mindre förening. Trots att Hylte alltså har ett elitlag så är volleyboll en sport fjärran från de stora pengarna. Inte ens landslagsspelarna har någon som helst ersättning. Verksamheten finansieras med aktivitetsstöd, lotterier, pappersinsamling, försäljning -- det ser kort sagt ut som i de flesta idrottsklubbar. Det här är för mig idrottens nerv. Det är detta som har gjort den till vårt lands största folkrörelse. Det som Leif Nilsson och hans kolleger uträttar, främst när det gäller friskvård och ungdomsfostran, är ovärderligt för samhället. Därför är det angeläget att idrotten på olika sätt får ett massivt stöd för sin verksamhet. Vi är helt överens om det i betänkandet. Det har framgått av Anders Nilssons och Elisabeth Perssons anföranden. Enligt utskottets uppfattning är det i första hand just de ideellt arbetande ledarnas verksamhet som skall stimuleras och underlättas. För en tillfredställande rekrytering av nya ungdomsledare måste det t.ex. finnas väl fungerande anläggningar och resurser för utbildning. I Hyltebruk vitsordade man att det s.k. lokala aktivitetsstödet utgör en bra metod att fördela medel till ungdomsverksamheten. LOK-stödet går direkt ut till föreningarna och det premierar en stor aktivitet. Man hade önskemål om att bestämmelserna för det kommunala aktivitetsstödet och för det stöd som går ut via Riksidrottsförbundet skulle samordnas. Det skulle underlätta föreningarnas administration. Jag tyckte att det var ett berättigat krav. Utöver bredd och ungdomsidrotten finns det några områden som jag tycker måste prioriteras. Dit hör arbetet med att skapa en mer jämställd idrott. Här gör utskottet, som Anders Nilsson poängterade, en mycket tydlig markering, även om vi är litet oense om åt vilket håll markeringen skall göras för att ge bäst effekt. Men i sak är vi alltså helt överens -- flickor och pojkar, män och kvinnor måste ges samma möjligheter. Medvetna satsningar från Riksidrottsförbundet räcker uppenbarligen inte till. Det är nödvändigt att ansträngningarna påskyndas. Mot bakgrund av att cirka 40 procent av idrottsrörelsens totalt 2,5 miljoner medlemmar är kvinnor måste deras erfarenheter och värderingar ges en större chans än i dag att påverka idrottens utveckling. Det finns tyvärr flera exempel på att jämställdhetsarbetet går trögt. Anders Nilsson har nämnt några av dem. Att andelen kvinnor i styrelserna är låg, att bara ett av de 63 specialförbunden har en kvinnlig ordförande, att det i ledartruppen till OS inte fanns en enda kvinna av 80 stycken, är naturligtvis helt oacceptabelt. Det går inte att försvara. Dess bättre har jag inte hört någon som har försökt heller. Att kvinnornas erfarenheter och värderingar ges en större chans än i dag att påverka idrottens utveckling är, tycker jag, inte bara en jämställdhetsfråga. Kvinnliga ledare kan ha lättare att förstå idrottstjejernas behov och problem. Ett bra ledarskap handlar om så mycket mer än att välja bästa träningsmetoden och den rätta taktiken. Idrottsrörelsen prioriterar nu över huvud taget arbetet med att öka trovärdigheten. Det här området -- jämställdheten -- måste vara en viktig del i det. Diskussionen om trovärdigheten är utan tvivel nyttig. Idrotten har ett mycket gott anseende -- fattas bara annat. Det är viktigt att man kan behålla det. Det är en förutsättning för att man skall få ekonomiskt stöd, inte bara från riksdag och kommun. Inte heller sponsorerna kan nöja sig med sportsliga resultat. Också från deras utgångspunkt måste idrotten ha ett gott anseende, annars har man inget reklamvärde. Naturligtvis påverkas också rekryteringen av hur idrotten uppfattas. Föräldrar och lärare uppmuntrar inte ungarna till en verksamhet som har en negativ klang. Därför är också företeelser som doping och annat fusk ett hot mot idrottsrörelsen. Det är bedrövligt att följa hanteringen av de internationellt kända dopingfallen -- nu senast Katrin Krabbe. Det är uppenbart att chansen till medaljer är viktigare -- i det här fallet för tyska friidrottsförbundet -- än sinnet för fair play. Det är utmärkt att vårt Riksidrottsförbund, inte minst dess ordförande Arne Ljungqvist, lägger stor vikt vid att komma till rätta med det här problemet, som samhället i övrigt också måste ta ett ansvar för. Jag såg i tidningen att också simningsledaren Lars Erik Pålsson krävt aktiva insatser mot dopingen. Barn och ungdomsidrottens tendens till alltför tidig specialisering är ett annat problem som måste motverkas. 10--12-åringarna måste få ''leka idrott'', pröva på olika sporter utan krav från ledare och inte sällan föräldrar att nödvändigtvis bli bäst. Jag är rädd för att de stora penningsummorna i samband med t.ex. spelarövergångar och stjärngalor också kan vara ett hot mot idrottens trovärdighet. Vi brukar visserligen tala om att den delen av idrotten lever ett eget liv, att den är en sak för sig, en ren affärsverksamhet, och det må så vara. Men om klyftan mellan å ena sidan ett fåtal elitklubbar med välbetalda stjärnor och å andra sidan småklubbarnas bredd och ungdomsverksamhet bli alltför stor, finns naturligtvis en risk att sammanhållningen inom idrottsrörelsen blir lidande. Ja, det här var några av de hot som finns mot idrottens trovärdighet. Jag vill understryka att idrottens möjligheter är mycket större än idrottens problem. I en sådan här redovisning är det annars lätt att tyngdpunkten läggs på problemen och att man inte får en rättvisande bild. Det är alltså ett i allt väsentligt enigt betänkande som föreligger från utskottet. Ny demokrati vill upphäva förbudet mot proffsboxning. Utskottet i övrigt menar att de medicinska riskerna snarast har blivit ytterligare belagda sedan beslutet om förbudet togs. När det gäller utskottets markering av att jämställdshetsarbetet måste påskyndas är vi alltså i sak överens. Men socialdemokraterna vill att budskapet skall gå till regeringen. Eftersom regeringen redan är uppmärksam på problemet, menar vi att ett uttalande härifrån ger minst lika bra effekt. Elisabeth Persson återkommer med kravet på en idrottsutredning. Inte minst med tanke på det omfattande programarbete som pågår inom idrottsrörelsen, vilket Elisabeth Persson själv redogjorde för och som berör i stort sett allt som jag kan tänka mig behandlas i en eventuell statlig utredning, har utskottet inte nu förordat en sådan.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
Fru talman! Även om det, som Christer Eirefelt säger, är ett i allt väsenligt enigt betänkande, har jag ändå någon fråga att ställa till honom. Riksdagen fattar sannolikt nu beslut om idrotten med en markering vad gäller jämställdheten. Sedan är det regeringen som har att hantera den frågan gentemot Riksidrottsförbundet. Då tycker jag att det är mycket starkare att också göra ett tillkännagivande till regeringen, så att den verkligen känner pressen på sig. Jag är något förvånad över att regeringens sakkunnige i idrottsfrågor, Stig Bertilsson, som också tillhör utskottet, inte har begärt ordet i det här ärendet. Då är min fundering: Är det som Christer Eirefelt har sagt uttryck för en syn som alla regeringspartierna står bakom? I det läget vore det rimligt att förutsätta att regeringen med stöd av ett tillkännagivande från riksdagen verkligen tar kontakt med Riksidrottsförbundet i jämställdhetsfrågan. Vad beträffar tillkännagivande vill jag påpeka för Christer Eirefelt att när riksdagen för några år sedan gjorde beställningen om att få en redovisning av fördelningen mellan män och kvinnor, skedde det i form av ett tillkännagivande. Sjutton vet om inte folkpartiet var det parti som föreslog det då. Om vi använder tillkännagivandet för en så enkel sak som att begära en redovisning, är det då inte befogat att använda tillkännagivandet när vi vill ha något resultat på grundval av de slutsatser vi har dragit av den redovisningen?
Fru talman! Jag tycker att Anders Nilsson nedvärderar vår möjlighet här i riksdagen att agera. Det är trots allt vi som har sista ordet. Jag tror att en så tydlig markering som vi gör har minst lika stor effekt gentemot mottagaren av budskapet, alltså idrottsrörelsen. Sedan kan det knappast råda någon tvekan om var regeringen står när det gäller att förbättra jämställdhetsarbetet. Man har nu sagt att Riksidrottsförbundet skall redovisa vilka insatser som görs. RF har ålagts att senast den 1 oktober, tror jag det var, redovisa hur LOK-stödet fördelas på pojkar och flickor. Det går inte att tveka heller när man läser propositionen om att regeringen lägger stor vikt vid detta. Så jag tycker att det mera är en teknisk tvist om hur vi når bäst effekt. Jag tycker också att med propositionens text och med utskottsbetänkandets text vore det att slå in öppna dörrar att göra ett tillkännagivande. Jag medger gärna att det har gjorts tillkännagivanden till olika regeringar i frågor av mindre vikt än den här, men jag tycker som sagt ändå att det vore att slå in öppna dörrar. Det är möjligt, Anders Nilsson, att det faktum att vi kommer till olika resultat när det gäller hur man bäst bör göra grundar sig litet på en viss skillnad i synen på idrottsrörelsen. Vi har trots allt stor tilltro till att idrottsrörelsen själv skall klara av att inte bara utnyttja möjligheterna utan också att komma till rätta med problemen.
Fru talman! Jag vill helt kortfattat säga till Christer Eirefelt att det kanske är naturligt att vi inte har riktigt samma tilltro till regeringen som Christer Eirefelt har. Det tycker jag att det finns vissa skäl för. Däremot förutsätter jag att vi är ganska överens om att den markering som utskottet gör för alla människor inom idrottsrörelsen som arbetar för jämställdhet skall ses som ett stöd i deras verksamhet.
Fru talman! Vi är i sak helt överens. Jag tycker liksom Anders Nilsson att det i stora stycken är anmärkningsvärt att man inte har kommit längre med jämställdhetsarbetet. Jag tror också att man inom Riksidrottsförbundet är medveten om detta. Den utfrågning vi gjorde av två representanter för Riksidrottsförbundet visar också att man tar mycket allvarligt på det här. Meningsskiljaktigheten gäller vilken teknik vi skall använda. Till syvende och sist har vi möjlighet att tillsammans, Anders Nilsson, påverka det här i riksdagen.
Jag får meddela att anslag nu har satts upp om att detta sammanträde skall fortsätta efter kl. 19.00.

Fru talman! Jag är tillsammans med fyra andra sportiga socialdemokratiska kvinnor motionär i frågan om jämställd idrott. Vi skriver i vår motion att ekonomiska styrmedel bör användas om inte jämställdhetsarbetet påskyndas inom idrottsrörelsen. Vi känner en stor otålighet när vi ser att jämställdhetsarbetet inte går snabbare i idrottsrörelsen. Vi tolkar den otålighet som vi vet finns ute i landet, inne i idrottsrörelsen bland alla aktiva kvinnor och unga flickor. Senast häromdagen fanns ett uppslag i en av Norrbottenstidningarna om denna otålighet, där man verkligen beskrev vilka konsekvenser det får i vardagen. Denna otålighet är den främsta bakgrunden till att vi har skrivit vår motion. Vi har motionerat tidigare. Vi har krävt att få de redovisningar som Anders Nilsson och Christer Eirefelt har talat om, och som har kommit fram därför att vi har lyft frågan och tryckt på. I anslutning till sommarolympiaden fick vi verkligen se hur det kan bli när man inte har lyckats med jämställdhetsarbetet på alla nivåer. Trots jämställdhetsplaner och försäkringar om ett ökat arbete för att stärka kvinnornas roll inom idrotten tycks det svårt att bryta den dominerande roll som männen har i idrottsvärlden. Det finns alltför få kvinnor i beslutande organ. Antalet kvinnliga ledare och tränare är också alltför litet i verksamheten. Även om ett ökat antal flickor varje år ansluter sig till idrottsrörelsen visar det sig att de ofta slutar idrotta efter några års aktivitet. För att få en annan utveckling måste flickors insatser och deltagande uppvärderas. Det är dags att radikalt förändra resurstilldelningen när det gäller flickors och pojkars idrottsliga verksamhet. Vi kommer därför till slutsatsen att man måste använda ekonomiska styrmedel. När vi ser på hur utskottet har hanterat vår motion är vi glada över att man skriver att den redovisning som Riksidrottsförbundet skall lämna kan ge anledning till förnyade överväganden om reglerna för fördelning av stödet. Vi är dock, liksom Anders Nilsson, inte nöjda med den slutsats som majoriteten drar. Man säger att det kan bli så att Riksidrottsförbundet kommer med förslag och att man inte vill ge något tillkännagivande till regeringen. Vår otålighet och den analys vi har gjort leder oss till att vi vill stödja reservation nr 2 från Socialdemokraterna. Där sägs att Riksidrottsförbundet i en samlad form bör redovisa sitt planerade framtida jämställdhetsarbete. Det sägs vidare att regeringen snarast skall lämna förslag till riksdagen på åtgärder som redovisningen kan ge anledning till. Regeringen bör också särskilt ta upp frågan om de ekonomiska styrmedlen och om de behöver förändras med anledning av den verklighet som Riksidrottsförbundet beskriver. Det här är klara besked som vi tycker tolkar den otålighet som vi och många, många kvinnor ute i landet känner. Därför tycker vi att reservationen är bra. Det är inte fråga om någon annan syn på idrottsrörelsen, utan det är tvärtom så att det handlar om att stödja alla dem som vill få fart på det här arbetet. Vi är ju överens om att vi skall ge flickorna en sportlig chans.

Fru talman! Jag utgår ifrån att Ewa Hedkvist Petersen måste vara nöjd med utskottsbetänkandet så till vida att en mycket stor del av betänkandet just handlar om jämställdhet. Jag har i replikskiftet med Anders Nilsson redan redogjort för varför vi tror att det är bättre med den här formen av markering än ett regeringsuttalande. Jag vill bara fästa Ewa Hedkvist Petersens uppmärksamhet på att ekonomiska styrmedel och t.o.m. kvotering ingår i de möjligheter som Riksidrottsförbundet själva har angett. Det är nog en väl så bra metod om man ifrån Riksidrottsförbundet och på riksidrottsmötet kommer underfund med att som situationen ser ut kan man tvingas att använda det hjälpmedlet.
Fru talman! Jag vill säga till Christer Eirefelt att jag är medveten om att den möjligheten finns. Jag vet också att många kommuner ute i landet funderar över det här. I min hemkommun finns det t.ex. ett förslag om att det lokala aktivitetsstödet skall utformas så, att det ger dubbelt så stor utdelning att ha flickor i aktivitet som pojkar. Det kanske totalt sett inte ger så mycket pengar för en idrottsförening, men det ger ändock en kraftig styrning. Jag tycker faktiskt att vi kan följa upp den ambition och den beslutsamhet som finns på vissa håll i Sveriges riksdag. Därför tycker jag att reservationen är bra.

Herr talman! Jag anser att frågan om en ny valkretsindelning i Malmöhus län bör anstå till dess att Regionberedningen avslutat sitt arbete och lagt fram ett nytt förslag till länsindelning. Den departementpromemoria som ligger till grund för förslaget är mer än tio år gammal. Sedan dess har givetvis förändringar skett också i Malmöhus län. Den är alltså inte någon bra grund för detta förslag. Detta innebär också att det beslut som propositionen och betänkandet föreslår ganska snart kan vara överspelat. Vi anser därför att beslutet bör anstå. Jag yrkar bifall till meningsyttringen.

Herr talman! Äntligen! Efter åratal av diskussioner om den otidsenliga och olämpliga valkretsindelningen i Malmöhus län står vi nu inför att den förändras. Så länge som jag har arbetat politiskt har Malmöhus län varit en ständig källa till irritation. I stället för att samla och ena ledet har den konstlade indelningen givit grogrund för stridigheter och osämja. Herr talman! Den nya valkretsindelningen, som givetvis även ger utrymme för diskussioner, indelar Malmöhus län på ett rimligt sätt. Gamla tider, då stad var stad och landsbygd var landsbygd, gäller inte längre. Det är mer som förenar Höganäs med Helsingborg än med Ystad eller som förenar Lund med Staffanstorp före Helsingborg. Att Malmö nu blir en egen valkrets är också naturligt. Nu kan Malmöpolitiker driva en egen lokal riksvalrörelse. Samma sak gäller för de andra valkretsarna. Det är ett nästan enigt utskott som står bakom betänkandet, och det är bra. Vi skall ju så långt som möjligt vara eniga i den här typen av frågor. Bengt Hurtig från Vänsterpartiet anser i sin meningsyttring att ändringen kunde vänta. Det instämmer jag inte i. Det kan visserligen bli aktuellt att se över valkretsindelningen igen när vi fått ett enat Skåne. Jag säger när, eftersom jag förutsätter att riksdag och regering kommer att stödja propåerna från Skåne. Men att i dag skjuta på beslutet vore mycket olyckligt. Vi har väntat länge nog. Jag vill slutligen på mina och Olle Schmidts vägnar, som folkpartister från Fyrstadskretsen, ge ett erkännande till nestorn Knut Wachtmeister, som i åratal motionerat om valkretsindelning. Han har i dag anledning att känna sig nöjd.
Herr talman! Argumentet att man har väntat länge tycker jag lika gärna kan tolkas som att man då kanske kan vänta något halvår till, eftersom det ändå kan komma att bli ett sådant beslut som vi inom en relativ kort tid måste ändra. Det sprider bara en förvirring att hålla på att ändra valkretsindelningar ofta på det sätt som det kan bli fråga om.

Herr talman! Jag skall något kommentera den socialdemokratiska reservationen till det här betänkandet. Betänkandet och propositionen bygger i många stycken på den politik som inleddes av den tidigare socialdemokratiska regeringen. Låt mig först få konstatera att utrikeshandeln i världen har genomgått mycket stora förändringar under framför allt 70 och 80-talen. Industriländernas stora export av projekt och kapitalvaror, särskilt till u-länderna och östländerna, har krympt drastiskt som en följd av den internationella skuldkrisen. Detta har påverkat både tillgången och efterfrågan på exportkrediter och kreditgarantier. Förhoppningsvis, även om situationen i i-länderna i dag är något annorlunda, bör vi kunna skapa en bättre utveckling på 90-talet. En bra exportfinansiering får tveklöst till följd att utvecklingen förändras mycket påtagligt. 1975 och 1982, har minskat dramatiskt. Vad vi i stället kan notera är att alternativa former för exportfinansiering har ökat i betydelse. Exportföretagen, och då främst de stora, har byggt upp en egen kompetens att hantera sin verksamhet och de ökande riskerna. Garantiinstituten, som ofta brottas med underskott till följd av bl.a. uländernas och öst-ländernas betalningsbekymmer, intar många gånger en både försiktig och mycket avvaktande attityd. De stora svenska exportföretagen är för närvarande inne i en mycket stark internationaliseringsprocess. De har fortfarande kvar sin viktigaste produktion av kvalitativt och teknologiskt högtstående projekt och kapitalvaror i Sverige, men det är uppenbart att avsättningen för dessa företags produkter på bl.a. ulandsmarknader har blivit nästan oumbärlig, dels med hänsyn tagen till en begränsad hemmamarknad, dels mot bakgrund av industrins konkurrenskraft och utveckling av den egna kompetensen. Sannolikt kommer det i framtiden att behöva skapas mera flexibla finansieringslösningar som kommer att vara starkare kopplade till kundernas behov och de projekt som skall etableras. Herr talman! Det förekommer emellanåt i den allmänna debatten här hemma hos oss påståenden om att vi i Sverige skulle ha väsentligt sämre regler för exportkrediter och kreditgarantier än våra konkurrentländer. Ofta förs kritiken fram från företag som har sin produktion både i vårt land och i andra länder. Det är naturligtvis svårt att mot bakgrund av enbart dessa påståenden säga att förhållandena skulle vara avsevärt sämre hos oss än hos andra. Det pågår som bekant ett arbete inom OECD på det här området som bl.a. går ut på att få fram en jämförbarhet mellan garantivillkoren i de olika medlemsländerna. Det har nu gått tre år sedan vi ändrade riktlinjerna för Exportkreditnämndens garantigivning och tillämpningen av dessa. Mot bakgrund av att det har riktats och riktas viss kritik mot systemets otillräcklighet och att det skulle förekomma någon form av konkurrenssnedvridning, menar vi socialdemokrater att regeringen bör ta initiativ till en utvärdering som senare presenteras för riksdagen. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till reservation 1.

Herr talman! Jag skulle vilja kommentera Reynoldh Furustrands inledande resonemang om minskningen av handeln med Östeuropa och vissa u-länder. Det är sant att det är det som har inträffat. Men samtidigt är det intressant att notera att handeln inte har ökat i EG ochEFTA-områdena utan i Sydostasien, USA och, i viss mån, Kanske är det så att den största expansionen är att vänta i Asien. Särskilt Kina kan då bli aktuellt. Jag tycker att det är viktigt att ha de här perspektiven i bakhuvudet också när vi diskuterar Om tredje världens länder får litet större möjligheter att exportera industrivaror som så småningom blir av litet bättre kvalitet och om de kan exportera mer av industrivaror till oss, kan levnadsstandarden i nämnda länder höjas. Det handlar ju om jättelika behov av produkter. Där behoven nu inte tar sig uttryck i en efterfrågan kan det bli en början till en sådan utveckling. Klyftorna i världen hindrar också utvecklingen i vårt land. Fattigdomen är nämligen ett hinder för den internationella handeln i dag. I Östeuropa, herr talman, var det i hög grad miljörörelsen som utgjorde grunden för den omvälvning som inträffade åren 1989--1990. Efter denna omvälvning följde en flod av löften från Sverige och andra länder om hjälp med miljöinriktade investeringar. Trots att flera år gått har mycket litet hänt på det här området. Utredningar har producerats, och konsulter av olika slag har tjänat pengar. En förutsättning för investeringar i ny och miljöriktig teknik är att finansieringsfrågorna kan lösas. Vi menar därför att regeringen borde anmodas att göra en ordentlig översyn för att se hur exportfinansieringen av riskfyllda miljöprojekt kan förbättras och underlättas. Inte minst i norra Sverige har vi erfarenheter från Kolahalvön, där stora projekt väntar på en lösning. Men just frånvaron av kreditgarantier är det stora problemet. En av de angelägnaste uppgifterna i miljökampen är att få med miljömålen och miljöhänsynen i förhandlingarna om världshandeln. Än så länge är ju miljökraven i många länder mest ett handelshinder. Det miljöfarliga avfall som skyfflas runt i världen är ett stort problem. Såvitt vi förstår förs nu inom ramen för den s.k. Uruguayrundan i varje fall inga formella förhandlingar om miljöhänsynen i handeln. Här har Sverige en uppgift att kraftfullt lyfta in miljöproblematiken. Riokonferensen bör följas upp också på detta område. FN-organet UNDP har pekat på det faktum att de välfärdsförluster som u-länderna gör på grund av handelshinder är tio gånger större än det bistånd som dessa länder får. Som jag inledningsvis sade är detta ett bevis för att de ökade klyftorna i världen inte gynnar den rika världen heller. Vi tycker att kds-företrädarnas motion är bra. Nu, i EG-anpassningens tider, tvingas vi kanske bort från de lättnader i handeln som Sverige genomfört. I viss mån har Sverige gått före andra länder. Det gäller alltså lättnader avseende tredje världens länder. Jag yrkar bifall till meningssyttringen vad gäller mom. 6 och 11.

Herr talman! Statens stöd till finansiering av export sker dels genom kreditgivning, dels genom utfärdande av garantier för krediter. Det är Exportkreditnämnden, EKN, som har till uppgift att utfärda dessa garantier, vilka utgör en försäkring som skyddar företag mot förluster av vissa slag vid exportaffärer eller investeringar i utlandet. Dessa garantier ges inom riksdagens ramar utifrån två alternativa system: normalgarantisystemet och ''long term''-systemet. Båda systemen skall i princip vara självbärande. I den socialdemokratiska reservationen i det här betänkandet kräver man en utvärdering av dessa system. Man anser sig numera inte vara säker på att de fungerar riktigt rättvist. Trots att just de reglerna infördes under den socialdemokratiska regeringens tid -- så sent som 1990, som Reynoldh Furustrand sade -- vill man nu tydligen ompröva det beslutet. Det är förståeligt att näringslivet då och då uttalar kritik mot de svenska reglerna, beroende på att de relativt sett är restriktiva. Eftersom grundprincipen är att systemen skall vara självbärande utgör de inte subventioner till företagens export. Denna grundprincip anser vi är riktig. Jag håller gärna med om att det kan vara en svår balansgång när det gäller att i möjligaste mån skapa ett konkurrensneutralt system gentemot andra länders system, utan att det i praktiken till en del blir en subvention. Det är naturligtvis särskilt svårt jämfört med de länder som har generösare regler. Jag vill ändå peka på den överenskommelse inom OECD som Reynoldh Furustrand talade om. Jag uppfattade att han tyckte att det var en bra utveckling. De deltagande länderna, bl.a. Sverige, har åtagit sig att tillämpa enhetliga regler för statsstödda exportkrediter. Arbetet med att förfina olika jämförelser och mätmetoder för att uppnå en harmonisering och riktiga jämförelser mellan garantiinstituten pågår och kommer inom kort att presenteras i OECD:s ministerråd. Herr talman! Jag vill så övergå till frågan om export av alkoholdrycker och tobak. Sverige arbetar målmedvetet i internationella organ, bl.a. inom FN och Världshälsoorganisationen, på en förbättring av folkhälsan. Det finns krafter på olika håll internationellt som arbetar i samma riktning. Men samtidigt finns det intressen -- oftast ekonomiska intressen -- som bromsar och motarbetar dessa strävanden. Etiska marknadsföringsregler har dock utvecklats exempelvis vad gäller barnmat och läkemedel. När det gäller alkohol har WHO satt upp mål om en konsumtionsminskning, en fråga som vi här i riksdagen många gånger har tagit upp. En rad länder har antagit dessa mål som sina. Nere i Europa har frågan om alkoholens skador blivit alltmer uppmärksammad. T.o.m. ett vinland som Frankrike har lyckats minska sin alkoholkonsumtion. FN:s Europadelegation har tydligt uttryckt att EG-länderna borde ta till sig svensk alkoholpolitik. Svenska Tobaks AB, borde i konsekvens med svenskt arbete uppträda med större ansvar beträffande sin utländska marknadsföring. De fullständigt hämningslösa reklammetoderna -- som naturligtvis inte är tillåtna på hemmamarknaden -- krockar totalt med svenskt internationellt folkhälsoarbete. 6 är en översyn av marknadsföringen utomlands och riktlinjer för denna reklam. Herr talman! Jag yrkar med detta bifall till utskottets hemställan i betänkandet och avslag på reservationerna -- med undantag av reservationerna 5 och 6 om export av alkohol och tobak, vilka jag yrkar bifall till.

Herr talman! I betänkande NU23 behandlas, som Gudrun Norberg redan har påpekat, förutom budgetpropositionens avsnitt om internationell handel och exportfrämjande verksamhet även ett antal motioner. De flesta av dessa har anknytning till propositionen. Men i två av motionerna tar man upp ett annat för kammaren välkänt ämne, nämligen reglerna beträffande export av alkohol och tobak. Visserligen nämns begreppet export i det sammanhanget, men inte i förbindelse med exportfrämjande eller exportkrediter -- snarare tvärtom. Svenska Tobaks AB att följa de regler för marknadsföring och reklam som gäller i de länder som de exporterar sina varor till. Det gäller regler som säkerligen har tillkommit i samma demokratiska anda och med samma fullständiga beredning som regler gällande vårt land och som fastställts av Sveriges riksdag skulle präglas av. Reglerna är säkerligen antagna av organ, som vart och ett i sitt land följer pågående forskning och som tar intryck av skeendet och modifierar från sina utgångspunkter. Motionärerna talar om dubbelmoral och de reservanter i utskottet som stöder motionärerna talar om etiska regler. Vi i utskottsmajoriteten poängterar i stället företagens frihet att på eget ansvar utforma sin export. Vi hävdar också principen om fri export och motsätter oss ensidiga handelspolitiska åtgärder.

Jag ber att få yrka bifall till hemställan i betänkandet avseende mom. 12 och 13. Dessutom yrkar jag avslag på reservationerna 5 och 6.
Herr talman! Jag tror, Jan Backman, att man har större respekt för ett land som talar samma språk i de olika organen. Om vi säger i WHO att man skall främja folkhälsan, skall också de svenska statliga bolagen kunna ha samma etiska inriktning. Jag tror faktiskt att en dubbelmoral av det slag som nu förekommer gör att respekten blir mindre.

Herr talman! För att svensk industri inte skall bli akterseglad och utkonkurrerad på många intressanta marknader, inte minst i Baltikum och Östeuropa, är det angeläget att förstärka Exportkreditnämndens kreditramar och garantiåtaganden. Vi i Ny demokrati föreslår i våra motioner en ökning från 70 till 100 miljarder. I annat sammanhang har vi faktiskt tidigare också yrkat på en ökning av satsningen på Baltikum från 1 till 4 miljarder -- tyvärr utan att vinna gehör för framlagda förslag här i riksdagen. När det gäller kriterierna för bedömningen av tilldelningen av exportkreditgarantier tycker vi att det finns anledning att i nuvarande lågkonjunktur ge EKN nya anvisningar. Dessa skulle innebära att man i större utsträckning tog hänsyn såväl till sysselsättningseffekten som till den regionalpolitiska situationen -- detta i kombination med en sänkning av kraven på säkerheter. Exportkreditnämnden har hittills arbetat inom en budgetram på 70 miljarder kronor, varav 60 miljarder kronor har varit för exportgarantier. Av detta belopp har bara 37 miljarder kronor utnyttjats, dvs. 60 % -- vilket ger anledning till viss eftertanke. Beror detta på att EKN har tillämpat för höga garantivillkor och ställt för höga krav på säkerheter? Om den slutsatsen är riktig finns det verkligen anledning till en mer generös och liberal bedömning vid beviljande av exportkreditgarantier. Det kanske skapar en bättre konkurrensneutralitet jämfört med konkurrerande institutioner i Europa i övrigt. Mot denna bakgrund kan det te sig något märkligt att vi föreslår en ökning av kreditramen från 70 till 100 miljarder kronor. Men vi bedömer det som angeläget mot bakgrund av den enorma exportpotential som finns för svensk industri i främst Östeuropa. Vi utgår då från att EKN dels sänker sina krav på företagen och kostnaderna för kreditgarantierna, dels mer aktivt marknadsför sina tjänster gentemot hela den svenska industrin. Visste ni för övrigt att EKN har en särskild ram för investeringsgarantier på 2 miljarder kronor, av vilka -- hör och häpna -- endast 174 miljoner kronor utnyttjades under 1991/92? Det här får man väl, förhoppningsvis, se som ett dåligt resultat av marknadsföring från EKN:s sida snarare än ointresse från industrin. Vi utgår från att denna ram för investeringsgarantier kommer att gälla även för 1993/94. Vi förväntar oss då en bättre marknadsföring och marknadsinformation gentemot främst småföretagen. I vår motion tar vi även upp frågan om EKN:s organisation. Simon Liliedahl kommer, mot bakgrund av sin marknadserfarenhet, att utveckla några intressanta synpunkter om detta. I dag är EKN för de flesta småföretagen faktiskt en okänd myndighet och möjlighet. Däremot är EKN välkänd och utnyttjad främst av storföretagen. Ny demokrati anser att EKN:s image måste ändras med hjälp av en aktivare information ut till hela svenska industrin. Det innebär att EKN också måste, herr talman, vara beredd att arbeta med en starkt vidgad kontaktyta -- och mot bakgrund av den förändrade inriktningen även behovsanpassa organisationen. Herr talman! Mot bakgrund av de här framförda synpunkterna yrkar jag bifall till våra reservationer

Herr talman! Jag vill hålla med Bengt Dalström när han uttrycker sin vilja och ambition att stimulera svenska företag att exportera. Där tror jag inte att vi har några delade meningar. Det är självklart att det är viktigt att stimulansen och hjälpen finns för exporten. Men jag är inte beredd att därifrån ta steget till att hjälpa företag på ett sådant sätt att det i praktiken blir fråga om subventioner, dvs. att man betalar en del av deras export. Ju mer man sänker nivåerna på säkerheterna, desto högre förluster blir det. Förlusterna uppstår därför att företagen stöds på olika sätt. Det är inte meningen att EKN:s kreditgarantier skall utgöra subventioner. Den ökade ram som Ny demokrati föreslår skall ställas i relation till vad som har utnyttjats och vilka behov som finns. Jag tycker att det är riktigt att öka ramarna om de verkligen utnyttjas. De skall då utnyttjas med hjälp av riktiga regler, som harmoniseras med stödinstitut i andra länder. Jag kan inte undgå att ställa mig frågan varifrån Ny demokrati tar de 30 miljarder som man vill sätta in? Även om det är fråga om garantier, förstår jag att Ny demokrati inser att en hel del av dessa pengar skall falla ut, eftersom man vill sänka nivåerna på säkerheterna. Det är kanske lätt att föreslå 30 miljarder nya pengar när man inte har regeringsansvar. Men vi gör inte det.
Herr talman! Jag tycker att det är att ta litet väl starka ord i munnen när man talar om subventioner vid en liten förändring av kraven på säkerheterna. Det här har också med riskbedömningar att göra. EKN gör kanske tuffare bedömningar som i en konkurrenssituation försvårar och fördyrar företagens exportkrediter gentemot omvärlden. Det är där jag ser anledningen till att en stor del av krediterna i dag tydligen är outnyttjade. Dessutom är det kanske så -- jag har ingen dokumentation för påståendet, annat än att vi kanske får höra något mer från Simon Liliedahl mot bakgrund av hans erfarenhet -- att det är fråga om okunskap hos svensk småföretagsamhet och medelstora företag. Det gör att det som Gudrun Norberg ser som en outnyttjad ram faktiskt är outnyttjad. Det här gäller i kombination med de synpunkter jag framförde om säkerheter och riskbedömningar.
Herr talman! Jag håller med om att reglerna inte stämmer överens med reglerna hos kreditinstitut i andra länder. Den frågan tog jag upp i mitt inledningsanförande. Jag tycker att det är riktigt att arbeta med utgångspunkten i den andra ändan. Man arbetar inom OECD på att komma fram till bra mätmetoder som gör att det går att skapa harmoniserade regler. Det är svårt att säga generellt i dag att svenska regler är sämre. Jag tror att det finns många sådana motsvarande fall. Det är bättre att försöka harmonisera reglerna och att i det sammanhanget göra den översyn som Socialdemokraterna vill ha. Då kan man se hur harmoniseringen skall gå till. Men att generellt säga att våra regler är sämre, att säkerheterna skall sänkas och att det skall sättas in 30 miljarder kronor ytterligare är oansvarigt.
Herr talman! Jag har en fråga till Gudrun Norberg. Var skall pengarna tas från? I det här fallet är det inte fråga om att ta några pengar, utan det är fråga om att utfästa garantier. Jag tycker inte att jag kan sätta likhetstecken med detta. Kanske Gudrun Norberg eller Jan Backman vet hur mycket garantierna kostade i reda pengar under förra året eller något år tidigare? Jag vet faktiskt inte det. Det vore intressant att få veta, mot bakgrund av att man ifrågasätter vårt förslag till höjning och då det skulle innebära stora risker för ökade kostnader.

Herr talman! Jag har under dagens lopp rört mig bland frågor som hör till konstitutionsutskottet och kulturutskottet. Det har varit frågor som jag inte är så jätteväl insatt i -- som kanske herr talmannen har märkt. När det gäller export och exportkrediter är jag i alla fall på min mammas gata. Precis som Bengt Dalström indikerade har jag jobbat med dessa frågor i 20 år. Jag har varit Elektroluxkoncernens exportansvarige, och jag har jobbat praktiskt med dessa frågor dag och natt. Jag har en annan uppfattning än nästan samtliga talare. Reynoldh Furustrand pratade om att man skall göra en utvärdering av exportkrediter. Det tycker jag är bra. Man skall göra det omedelbart, för Sverige håller på att gå under. Vi har inte råd att vänta en enda minut med en sådan här utvärdering. Det är action som behövs omedelbart. Bengt Hurtig talade om att fattigdomen hindrar svensk export. Det stämmer. Det gäller därför inte bara att ha bättre exportkreditramar utan också att ha de investeringskrediter som Bengt Dalström talade om. Exportkrediterna utnyttjas mycket dåligt, och det beror på att EKN har mörkat dem -- man har inte gjort tillräcklig reklam för dem -- och på att man har för höga räntesatser. Det är genom att sätta i gång investeringskrediterna som man kan få fart på exporten. Andra länder har investeringskrediter. Det är just sådana som behövs framför allt om man skall kunna öka exporten till östblocket. Exportrådet har nyligen gjort en utredning. I den står det att om man får investeringskrediter på hyggliga villkor så behövs det 10 miljarder kronor för att få fart på affärerna bara i Ryssland. Hur gör man då för att komma till tals på detta område? Jag tror att en åtgärd är att modernisera Exportkreditnämnden. EKN är en byråkratisk institution. Av 13 personer i styrelsen kommer 7 från regeringskansliet. I styrelsen finns ordföranden, som är affärsman, och VD:n. 3 personer kommer från organisationerna inom näringslivet och en är facklig representant. Jag tycker att det är stor skandal att det inte finns representativa företagare i Exportkreditnämnden. Dessa skulle kunna se till att det görs reklam för EKN, inte minst bland de småföretagare som inte har mycket aning om vad Exportkreditnämnden gör. Nämnden är för byråkratisk och för litet utåtriktad. Om man börjar att sätta fart på styrelsen med affärsmän som vet hur det är att göra affärer i Ryssland -- det är ohyggligt svårt -- kan man lämna fler exportkrediter och komma ifrån det bedrövliga faktum att de ramar som är givna inte utnyttjas. Jag tror att detta i mycket beror på dålig marknadsföring. I dagens läge gäller det inte att som många av talarna har sagt se framåt och sätta sin tillit till utredningar. Det gäller i stället att handla nu. Det är när landet är i kris och har ett fruktansvärt budgetunderskott som vi måste sätta fart på exporten. Det kan man göra med exportkrediter. Det är det medlet som man skall sätta sin tillit till. Det sade också Bengt Dalström. Det kostar så litet. Jag tar gärna en förlust på ett par hundra miljoner om jag på så sätt kan få affärer för ett par miljarder. Det behöver vi i dagens läge. Om man som Exportkreditnämnden inte tar några risker, gör man heller inga affärer. Det är skamligt att exportkrediterna är så dåligt utnyttjade. Jag tror att regeringen bör börja med att ta Exportkreditnämnden i kragen, bestycka upp den, se till att den tar risker och vara glad om den gör smärre förluster. Det är ju exportkreditgarantier man till stor del talar om. När man ökar exportramarna från 70 till 100 miljarder, vilket vi vill, är det bara de förluster som kostar landet någonting som man gör. Det är fel att tänka tillbaka på 70-talet, då vi gjorde stora förluster, och på 80-talet, då det ju dock var högkonjunktur. Nu är det lågkonjunktur, och det är nu man behöver chansa och ta risker. Det är tråkigt att utskottsmajoriteten har intagit en så negativ inställning till vårt förslag. Bengt Dalström och jag kommer att fortsätta att jobba med dessa frågor och skriva tidningsartiklar och liknande. Jag tror att man har en jättelik möjlighet att genom exportkrediter och investeringkrediter på ett billigt sätt få fart på landet igen. Det är sysselsättning och inte försiktiga byråkrater som skall styra exporten som vi behöver i dagens läge.
Herr talman! Jag tackar Simon Liliedahl för att han själv argumenterade mot sitt inledande påstående om att det är viktigt att göra den utvärdering som Socialdemokraterna vill ha. Han sade litet senare i sitt anförande att han inte har någon tillit till utredningar, utan att det är action som behövs. På den punkten delar jag hans uppfattning. Det är oftast inte utvärderingar som skapar aktivitet. Simon Liliedahl kom sedan in på frågan om investeringskrediterna och prissättningen på investeringskrediterna, och han nämnde i det sammanhanget Ryssland. Även bland exportchefer råder väl den uppfattningen att Ryssland i dag ur ekonomisk synvinkel är ett så osäkert land att alltför stora åtaganden med alltför stora risktaganden är liktydigt med att man helt enkelt subventionerar en verksamhet och att pengarna försvinner i ett stort svart hål. Det finns uppgifter om att man arbetar på ett annat sätt i andra länder och skaffar sig rejäla motköpsgarantier innan man går in med åtgärder. Ett exempel som jag själv har läst om gäller Mercedes-Benz, som i något fall har fått löften om motköp av gas motsvarande de investeringar företaget gör i någon lastbilsfabrik eller liknande. Vad beträffar småföretagens möjligheter att utnyttja Exportkreditnämnden vet vi att vi genom tidigare beslut fortfarande driver en verksamhet med utvecklingsfonder. Det är väl genom den verksamheten man bäst får kontakt med småföretagen. Det borde vara en enkel sak för de ansvariga för dessa fonder att genom kontakter med EKN kunna ge besked om vilka villkor de skall kunna erbjuda sina kunder. Till sist vill jag tala om styrelsen. Det verkar på något sätt tafatt att börja röra i en styrelse när man vet att det finns verksamhetsansvariga. Det sitter dock tre näringslivsrepresentanter i denna styrelse. Ny demokratis normala syn på representation går ju ut på att det inte är antalet utan kompetensen som skall avgöra om någon lyssnar på en. Jag utgår ifrån att Bankföreningen och Industriförbundet har valt kompetenta ledamöter i

Jag börjar med att tala om det sista Jan Backman sade. Det är trevligt att få kommentarer och att få i gång en diskussion. Det räcker inte att det finns valda representanter för Bankföreningen och för Industriförbundet i styrelsen. De är tjänstemän -- nästan statstjänstemän. Det är de som själva har varit i Ryssland och gjort affärer som kan göra nytta och berätta hur det går till. Det räcker inte att en representant från Bankföreningen hör med bankerna vilka affärer som har gjorts. Jag tror att det skall sitta företagsledare med erfarenhet från länderna i styrelsen. Jävsfrågan kommer naturligtvis upp, men den tror jag att man kan lösa. De får inte vara med när ärenden där den egna företagsgruppen är involverad behandlas. Det är en defaitistisk inställning att säga att man inte kan göra affärer i Ryssland. Det finns många undantag. Se på Tetra Pak, som i dag har 6 stora fabriker. De går visserligen med förlust nu, men i Leningradsområdet, där man håller på att sätta upp verksamheten, är man på god väg. Om man har gjort någonting i Ryssland satsar man på framtiden. Därför är vi i Ny demokrati så ledsna för att det inte går tillräckligt med biståndspengar till Ryssland. Det är ju dock privata företag som är med och satsar pengar, och de går inte in med sina egna pengar och gör dåliga affärer. Att de är med och tar en viss risk är en garanti för att affärerna inte skall gå åt pipan. Jag håller helt med om att det är svårt att göra affärer med Ryssland. Vad jag vill med den här diskussionen är bara att få bort försiktigheten hos EKN. Där skall man ta risker och ta förluster. I dagens läge behöver vi få jobb åt de svenska exportföretagen, och det får gärna kosta litet förluster. Det är en risk som jag och Ny demokrati är väl beredda att ta.

Herr talman! Elver Jonsson och jag har motionerat om en översyn av riktlinjerna för Sveriges marknadsföring av alkohol och tobak. Skälet till den motionen är att vi tycker att det är dubbelmoral att Sverige å ena sidan i Världshälsoorganisationen, WHO, och också här hemma arbetar för att begränsa skadeverkningarna av alkohol och tobak och å andra sidan genom Svenska Tobaks AB och Vin & Sprit AB satsar på export av de varorna. Svenska Tobaks AB, som ju tillhör Procordia, investerar nu 55 miljoner kronor samt teknisk utrustning i en ny cigarettfabrik i Estland. Produktionen där kommer att bli 6 miljarder cigaretter per år. Det räcker till 235 000 rökare i tio år, om man räknar med en konsumtion av 20 cigaretter om dagen, vilket är ganska vanligt. Den förväntade livslängden för den gruppen kommer att vara fem år kortare än icke-rökarnas. Antalet tobaksrelaterade dödsfall i gruppen, baserat på WHO:s beräkningar, kommer att ligga på lågt räknat 59 000. Om Procordia nu vill satsa i Baltikum, tycker jag att det vore rimligare att man satsade på ett av sina andra företag, nämligen Kabi-Pharmacia, som producerar nikotintuggummi och nikotinplåster, vilka används i samband med rökavvänjning. Kanske avser man senare att ägna sig åt sådan export också, men jag tycker att det vore snyggare om man satsade i den ändan och inte på att stimulera rökningen. Det här är ju dubbelmoral och minskar trovärdigheten i Sveriges engagemang i folkhälsofrågorna.